Herr talman! Det har på våra bänkar delats ut ett meddelande om att det vid plenum i morgon inte skall vara någon votering efter kl. 16.00. Detta har i dag korrigerats i så måtto att votering skall kunna förekomma efter kl. 16.00 och rent av, om jag förstår det rätt, efter kl. 19.00, om det pågående ärendet inte är slutbehandlat. Jag tror att kammarkansliet och talmannen har felbedömt den situation som gäller i fråga om transporter för kammarens ledamöter en fredagkväll vid denna tidpunkt. Jag hemställer, herr talman, att det tidigare lämnade meddelandet skall gälla.

Jag har full förståelse för de transportproblem som kan uppstå, men jag får hänvisa till att meddelandet gäller med hänsyn till de motiv som låg bakom riksdagens beslut i går om att tidigarelägga behandlingen av utbildningsutskottets betänkande UbU9 om bl.a. kommunalt huvudmannaskap för lärare.

Herr talman! Vi riksdagsledamöter är valda till riksdagen för att fullgöra viktiga samhällsuppgifter. Ibland innebär det stor obekvämlighet för oss. Men om det är nödvändigt måste vi riksdagsledamöter självfallet ställa upp på detta. Jag tror att det finns mycket starka skäl som talar för att frågan kan avgöras under fredagen. Jag vill emellertid peka på att det finns ett utmärkt sätt att lösa detta problem, nämligen att vi riksdagsledamöter iakttar koncentration i riksdagsdebatterna.

Herr talman! Utanför riksdagshuset delas just nu ut ett flygblad. Jag vill läsa upp vissa delar av det så att det finns med i protokollet från dagens de batt. Jag vill läsa upp några av rubrikerna. ”Kan svenskar få nobelpris i framtiden? Nej, inte med det kunskapsförakt som präglar svensk skolpolitik! Vem vill nu utbilda sig? Undervisning och elevvård kommer att försämras! Skall outbildade undervisa våra barn i framtiden? Kunskapsskillnaderna ökas! Regeringens förslag innebär att eleverna får ännu sämre kunskaper!

Ett hafsverk som forcerats fram och ett kraftigt och otillbörligt inhopp i avtalsrörelsen — det är vad vi är tvingade att debattera och besluta om i dag. Därtill är det ett hafsverk som skapat kaos i skolan och avgrunder av misstro mellan lärare och politiker och som även sått split och söndring mellan olika lärargrupper. Frågor som det ankommer på riksdagen att fatta beslut om får inte kopplas samman med avtalsförhandlingar. Redan detta att propositionen utnyttjas som ett påtryckningsmedel i pågående avtalsrörelse och avtalsrörelsen som ett argument för propositionens förslag är skäl för avslag. Genom att föra in kommunalisering av lärartjänsterna som en förutsättning för avtalen har man velat låsa de avtalsslutande parterna i ett positivt ställningstagande i denna fråga som över huvud taget aldrig borde ha aktualiserats i avtalssammanhang. Det är en renodlat politisk fråga som det ankommer på riksdagen, och endast riksdagen, att fatta beslut om. Men skolministern har också genom sitt agerande försatt riksdagen i en tvångssituation. Dagens debatt — och tidpunkten för debatten — är bevis som talar sitt mycket tydliga språk. Genom att hävda att riksdagen måste fatta beslut om kommunalisering för att de hittills träffade avtalen skall bli giltiga, försätter regeringen riksdagens partier i en utpressningssituation. Detta bekräftas av medlarnas till talmannen framförda önskan om ett tidigare riksdagsbeslut. Ett avslag på regeringens förslag i dag innebär att förslagen till avtal faller och att förhandlingar om 1989 och 1990 års löner får börja om på nytt. Att vi politiker, särskilt vi skolpolitiker, på detta sätt har blivit spelbrickor i avtalsrörelsen är otillständigt. Att därtill tvingas behandla en så känslig och viktig fråga som kommunaliseringen på så dåligt underlag som proposition 41 är förödmjukande. Framforcerandet av beslutet om kommunalisering skapar motsättningar och förtroendeklyftor, som det kommer att ta mycket lång tid att överbrygga. Vårterminen 1989 började med lärardemonstrationer och höstterminen 1989 slutar med stor konflikt, bitterhet och vrede. När kommer såren att läkas? Jag känner en mycket stark oro inför detta. Det kommer att gå ut över eleverna och över deras möjligheter att undervisas av lärare som känner glädje och engagemang för uppgiften. Om det är något som hade behövt öka är det lärarnas arbetsglädje, yrkesstolthet och vilja till samarbete! Risken är nu uppenbar att lärarnas bitterhet och vrede leder till en mycket allvarlig och långvarig skolkris. Regeringen och främst skolministern tar på sig ett tungt ansvar! Det finns dock en positiv sak i denna debatt, och det är att debatten äntligen handlar om det som vi moderater i alla år försökt lyfta fram men som endast lett till ett förstrött intresse, nämligen innehållet i skolan, lärarutbildningen och fortbildningen. Debatten handlar nu äntligen om värderingen av kunskaper och om skolans huvuduppgift att ge kunskaper och färdigheter. Vi moderater har gång på gång försökt föra en debatt om skolans mål och innehåll, om kunskapssynen, i stället för om diverse byråkratiska teknikaliteter. Theodor Kallifatides skrev i Svenska Dagbladet häromdagen under rubriken Lärarna hjältar: ”Den underförstådda meningen är uppenbar: den här gången skall lärarna knäckas. Men vad är det man vill knäcka? Man vill knäcka det enda kvalitetsmomentet i den svenska skolan. Man vill knäcka de enda lärare som är i stånd att lära ut något. De enda lärare som är lite bättre än sina duktigare elever.” En rad kulturpersonligheter, ja vårt lands kulturelit, har uttalat sitt stöd för denna kunskapssyn. För tydlighetens skull vill jag dock markera att jag självfallet anser att alla lärare på alla stadier har denna uppgift. I gårdagens Expressen skev Sven Delblanc: ”Ett land som föraktar och ringaktar lärarkåren bereder vägen för barbari. En skolklass består inte av en grupp schimpanser, som ska lära sig en cirkuskonst. För det krävs bara en dressör. En skolklass består av unga människor med vitt skiftande intressen, önskningar och behov. Sådana kan bara en ”överkvalificerad” lärare tillgodose. För att få sådana lärare måste yrket ges prestige och hederlig lön. Så behandlar man ännu läkaryrket, eftersom politiker gärna vill ha sina blindtarmar skurna av yrkeskunniga händer. Ungdomens fostran är det inte så kinkigt med. Men den stat som föraktar sina lärare och sina unga bereder sin egen undergång. En sådan stat är Sverige. Vi är på god väg.” Herr talman! Det har inte bevisats att en kommunalisering har något värde för elevernas kunskaper eller för utvecklingen av skolans kvalitet i övrigt. Ett ökat politikerinflytande på lokal nivå leder inte till att skolan blir bättre för vare sig elever, föräldrar eller lärare. För att åstadkomma bättre kvalitet i undervisningen och ge fler elever bättre kunskaper och färdigheter, är det nödvändigt att fullt ut tillvarata lärarnas professionalism och föräldrarnas intresse för sina barn. Vi skall helt enkelt lita på lärare och föräldrar, inte styra in i minsta detalj. Vi skall släppa loss allt det engagemang och all den kunskap och kompetens som finns. Vi skall klart ange skolans mål, ge frihet att välja skola, minska regleringen av arbetet i skolan och överlåta åt skolans personal att genomföra undervisningen i de former den finner bäst. I våras lovade skolministern en bred analys av konsekvenserna av en kommunalisering av lärartjänsterna. Denna utlovade analys har inte riksdagen fått ta del av. I stället föreslår regeringen en mängd nya utredningar och analyser. Det är närmast en förolämpning mot riksdagen att hantera frågan på det sättet. Självklart borde resultatet av dessa utredningar och analyser ha redovisats, innan man föreslår en förändring. Vi hade förväntat oss att en analys skulle ge svar på vad en eventuell kommunalisering av lärartjänsterna skulle betyda för elever, lärare, skolor och kommuner och på vilket sätt en förändring skulle ge fler elever bättre kunskaper och ge lärarna bättre arbetsmöjligheter. Nu skall förändringen ske utan att sakskälen har redovisats. I stället finns stora oklarheter på viktiga punkter. Inga fördelar med ett förändrat huvudmannaskap redovisas. Inga minskningar av den i dag hårda centralregleringen föreslås. Vad menar egentligen skolministern med att kommunerna skall ha större möjligheter att välja vägar och medel för att nå de nationella målen? Vad innebär detta för lärarna och för eleverna? Resonemangen om den likvärdiga utbildningen är ofullständiga. Det är visserligen steg i rätt riktning när propositionen konstaterar att det krävs olika lösningar för olika elever, men hur långt är man beredd att gå? Enligt vår mening innebär likvärdig utbildning att man skall ge varje enskild elev möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar och anlag så långt det är möjligt. I propositionen talas om målstyrning, men utan att detta preciseras och utan att kunskaper och färdigheter nämns. Enligt vår mening skall skolans mål formuleras så, att skolans huvuduppgift att ge kunskaper och färdigheter betonas och så att lärarnas uppgift blir tydlig och möjlig att genomföra. När det gäller utvärdering förbigår regeringen som vanligt betygens självklara roll. Beträffande lärarutbildningen tvekar regeringen redan om den fyller sitt syfte. Enligt vår mening ger inte den nya lärarutbildningen tillräckliga kunskaper och färdigheter för att klara av det krävande arbetet i skolan. I så måtto är den ett svek mot alla som nu deltar i denna utbildning och som alltför sent kommer att bli varse att deras utbildning inte givit dem tillräckliga kunskaper för att klara arbetet i skolan. Endast kunskap ger den säkerhet som gör att läraren blir trygg och effektiv i sitt arbete. Ja, eftersom analysen saknas är oklarheterna stora på de flesta punkter. Att besluta om en kommunalisering innan man vet förutsättningarna för det fortsatta arbetet i skolan är som att köpa grisen i säcken! Kommunaliserade lärartjänster är ingen förutsättning för förändringar och förbättringar av skolan. En kommunalisering kan kanske ha ett värde den dag skolan arbetar med helt andra förutsättningar. Den dagen kanske även lärarna ser fördelar med ett ändrat huvudmannaskap. Låt oss vänta med ett beslut om kommunalisering tills den dagen är inne! Herr talman! Moderat skolpolitik syftar till att ge alla elever möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi har vid många tillfällen i våra motioner och här i kammaren redogjort för huvudpunkterna i vårt program för en bra skola. Vi kräver bl.a.: —- Klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. —- Ett nytt system för statsbidrag som följer elevens val av skola, vare sig detta är en fristående skola eller en skola inom det offentliga skolsystemet. Ingen av dessa förutsättningar är för handen. De utlovade analyserna föreligger inte. Utskottsbehandlingen har inte heller givit klarhet. Vi kan endast avslå propositionen. För att få igenom sitt förslag om kommunalisering, har regeringen gått med på ett krav från vpk, innebärande att staten skall kompensera de kommuner som försummat sitt skolunderhåll. Övriga krav från vpk innebär i sak ingenting nytt. Det är ovärdigt med en sådan kohandel. Frågor av detta slag bör för övrigt behandlas i samband med riksdagens årliga budgetbehandling eller i annat sammanhang som är mer lämpligt. Att fatta beslut i frågor som i och för sig är angelägna, men som pressas fram i en kohandel för att få igenom ett beslut om kommunalisering, är synnerligen otillfresställande. Det är sannerligen inte en grund för goda beslut. Vi moderater har därför i reservation 1 föreslagit avslag på mom. 14. I vårt särskilda yttrande utvecklar vi vår syn på såväl propositionen som på utskottets hela betänkande och momenten i hemställan. Vad beträffar lärarfortbildningen vill jag betona att goda ämneskunskaper mer än något annat ger lärarna den säkerhet och den trygghet som gör att man både kan undervisa på ett bra sätt och stödja elevernas sociala trygghet och utveckling. Fortbildning och annan utbildning för ökad kunskap hos lärarna är därför synnerligen viktiga inslag i skolans personalutveckling. Fortbildning av grundskolans lärare bör i första hand avse ämnesfördjupning. Vad beträffar statsbidragssystemet har vi denna vecka redan behandlat detta och röstat om det med anledning av UbU3. Vi moderater har upprepade gånger krävt ett elevrelaterat statsbidrag för grundskolan. En av de viktigaste kvalitetsfrågorna är att elever och föräldrar kan välja skola. Statsbidraget måste kunna följa eleven till valfri skola, fristående eller offentlig. Självfallet måste statsbidraget utformas så att kommuner i glesbygd kan behålla sina små skolor. Om vi haft ett elevrelaterat statsbidragssystem och rätt att välja skola, hade situationen för de fristående skolorna i dag varit helt annorlunda. Många av dem kämpar med stora ekonomiska svårigheter. Regeringen har på sistone ibland talat om valfrihet och profilering av skolan. Om man nu menar allvar med detta så måste man öppna för frihet att välja skola. Statsbidraget måste avregleras och kunna följa eleven. Rätten för föräldrar att välja skola, fristående eller offentlig måste slås fast. Tyvärr har erfarenheten lärt oss att inte fästa tilltro till regeringens vackra ord.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 Jag håller visserligen fast vid att frågor av detta slag skall behandlas i samband med den årliga budgetbehandlingen eller i annat lämpligt sammanhang. Vi har också så sent som i går röstat i denna fråga. Nu finns det dock en reservation, nr 2 av Lars Leijonborg m.fl. i statsbidragsfrågan, och denna reservation stämmer med den moderata synen på statsbidragen. Moderata samlingspartiet kommer därför att rösta ja till denna reservation. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga: Vår uppgift — politikers uppgift — är som jag ser det, att med minsta möjliga styrning åstadkomma så goda förutsättningar som möjligt för att fler elever skall få mer kunskaper och färdigheter. Det gör man inte med administrativt trixande som kommunalisering av lärartjänster — inte heller genom otillbörliga inhopp i avtalsrörelser. Man gör det genom att visa uppskattning, förtroende och respekt för kompetens och kunskap! Jag yrkar därför självfallet också bifall till reservation 3, som innebär avslag på propositionen.

Herr talman! Det tar ofta år för riksdagsbeslut att slå igenom. I dag har vi den unika möjligheten att fatta ett beslut som får en omedelbar och positiv effekt. Vi kan göra den svenska skolan bättre till på måndag genom att avslå proposition 41 om kommunalisering. Propositionen bör avslås därför att den är slarvigt förberedd och illa förankrad. Om kommunerna någonsin i framtiden skall ta över ansvaret för lärarna, skall det ske sist, inte först, i en process där kommunerna steg för steg visar att de kan leva upp till ett växande ansvar för skolan. Propositionen är det senaste exemplet, i en alltför lång rad, på att regeringen gravt missköter skolpolitiken. Om det är osäkert var majoriteten ligger i kommunaliseringsfrågan, finns det i varje fall en klar majoritet här i kammaren som anser att den fråga vi nu behandlar är mycket illa skött. Det framgår av utskottsbetänkandet. Socialdemokraterna måste någon gång lära sig att utveckla den svenska skolan med lärarna, och inte oavbrutet försöka göra det mot lärarna. Göran Persson brukar säga att när den pågående lärarkonflikten är slut måste vi ta upp ett resonemang om etik. Det är säkert bra. Då föreslår jag att man börjar med att skärskåda regeringens eget agerande. Låt mig ta ett par exempel. Göran Persson säger ständigt i intervjuer att det inte är han som ansvarar för förhandlingarna. Hur etiskt är det, när alla vet att det är Göran Persson som från början har regisserat den föreställning vars tragiska följder vi nu ser? SÖ-chefen Erland Ringborg, nu djupt bekymrad över konfliktens följder, intervjuades häromdagen. Jag kan läsa upp ett par rader ur tidningen: ”Det unika med Göran Perssons grepp var att samköra fackliga och politiska frågor, säger Erland Ringborg diplomatiskt. Det var en okonventionell metod, som har lett till en olycklig sammanblandning av politiska och fackliga beslut.” Uttrycket okonventionella metoder har ju en särskild klang efter Ebbe Carlsson-affären. När man ser ödeläggelsen efter skolministerns försök att vara okonventionell, önskade man, i denna affär som i den andra, att regeringen innan den blir okonventionell blir något duktigare på de konventionella metoderna. Pröva att spela enligt spelreglerna nästa gång — det kan vara riktigt spännande som omväxling. Till etikdiskussionen bör också föras frågan om kontakter med vissa fackliga organisationers ledningar, där andra hålls utanför. Jag följer Göran Perssons uttalanden och intervjuer mycket noga, men jag har inte upptäckt någon dementi av de uppgifter som presenterades i tidningen Expressen för en tid sedan om förspelet till årets avtalsrörelse. Referatet av intervjun med Erland Ringborg i Expressen i förrgår fortsatte så här: ”Samtidigt påpekar han att Göran Persson redan i våras samlade både riksdagspartierna och facken. Då avslöjades att han tänkte föra över lärarna till kommunerna. Svaren blev både ja, jo, jaså och nja. Några partier har ändrat sig sen dess.” Folkpartiet tillhörde inte dem som var bjudna. Jag beklagar inte det för folkpartiets vidkommande. Att välja sina samtalspartner är naturligtvis inte oetiskt. Möjligen hade skolministern suttit något bekvämare i dag om han hade valt att förankra sin skolpolitik någon annanstans än där det nu skedde. Med viss sannolikhet hade det varit bättre för skolan. Folkpartiet säger nej till proposition 41 av några olika skäl. För det första är inte kommunalisering den decentraliseringsreform som skolan mest behöver. Visst är det bra om lokala politiker intresserar sig mer för skolan, och visst kan det behövas ett kommunalt skolkontor för en del samordningsfrågor. Men det är inte den nivån i skolsystemet som det är viktigt att stärka. Det är bestämmanderätt på den verkligt lokala nivån, alltså på varje skola, som skulle ge lyftet i skolutvecklingen. Det är genom att släppa loss lärarna och släppa in föräldrarna som vi frigör de fonder av energi och arbetsglädje som den svenska skolan mest av allt behöver. Folkpartiet ser gärna en decentralisering i den betydelsen att beslutsrätt flyttas från riksdag, regering, SÖ och länsskolnämnder till de nivåer i systemet som brukar kallas de lägre. Men några sådana förslag finns inte i propositionen. I praktiken innebär den bara att rätten att skriva på läraravtal flyttas 700 meter, från Slottsbacken, där arbetsgivarverket ligger, till Hornsgatan, där Kommunförbundet ligger. Den angelägnaste decentraliseringen inom skolan — jag upprepar det — handlar inte om att flytta beslutsbefogenheter inom ett politikeroch byråkratkollektiv, utan om att ge lärare, elever och föräldrar mer att säga till om. Det som behövs är en kraftig rensning i regelrabatten och ett nytt schabloniserat statsbidrag, helst byggt på elevpengsprincipen. Det skulle göra det möjligt att skapa självstyrande skolor med mindre klasser. Så länge regeringen inte lyckas få fram det sedan länge utlovade nya statsbidragssystemet, förtjänar inte dess decentraliseringsiver att tas på allvar. Det har sagts att kommunalisering borde kunna ses som ett steg på vägen mot folkpartiets självstyrande skolor. Vi tror inte på det. Om propositionen bifalls innebär det ett antal förlorade år i arbetet för en bättre skola. Det innebär en signal att det fr.o.m. nu är kommunalpolitikerna som skall bestämma över den svenska skolan. Vi står inför ett vägval: skall vi öka politikerinflytandet i skolan eller skall vi släppa loss lärare och in föräldrar? Regeringen liksom nyligen den socialdemokratiska 90-talsrapporten väljer den första vägen. Vi väljer den andra vägen. Jag vill också påpeka att det är den andra vägen som nu dominerar i den internationella skolutvecklingen. I flera länder, bl.a. Danmark, England och USA, satsar man nu på självstyrande skolor. För det andra säger vi nej till en kommunalisering för att Sveriges lärare inte vill ha den. Självfallet kan ingen grupp ha vetorätt mot samhällsförändringar som är angelägna. Vi har minsann intagit ståndpunkter som lärarfacken inte alltid har gillat. Men i skolpolitiken är det, sedan lång tid tillbaka, faktiskt en prioriterad uppgift att försöka överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan lärarna och politikerna. Vi kan inte år efter år bedriva en skolpolitik som gör att de som skall genomföra politiken mer än några andra ständigt blir frustrerade, konfunderade och besvikna. Allt tyder på att en klar majoritet, 75 20 enligt en opinionsundersökning häromdagen, av Sveriges lärare är emot en kommunalisering. Det är ett löftesbrott från vpk när partiet trots det stöder en kommunalisering. För det tredje är vi emot en kommunalisering för att frågan är outredd. I och för sig utreddes den förra året av styrningsberedningen. Problemet var att den kom till slutsatsen att man inte skulle kommunalisera lärarna. Huvudargumentet för en kommunalisering är att, som man brukar säga, dubbelkommandot skall upphöra. Formuleringen är orimlig, alla rikspolitiker anser nämligen att staten, riksnivån, skall ha ett stort inflytande också i framtidens skola. På flera punkter vill socialdemokraterna och vpk t.o.m. öka statens inflytande, bl.a. genom att införa ett sanktionssystem mot kommuner som inte gör som staten vill. En detalj som illustrerar hur outrett detta är, är formerna för den statliga tillsynen över skolan. I Göran Perssons tankevärld, och jag följer den som sagt noga genom att läsa många intervjuer, spelar länsskolnämndernas tillsyn en central roll i detta sammanhang. De skall verkligen bli statens förlängda arm i skolsystemet runt om i landet och garantera den likvärdighet som kritikerna efterlyser. Men problemet är att bostadsutskottet i förrgår justerade ett betänkande om samordnad länsförvaltning som innebär att länsskolnämnderna avskaffas. Det blir frivilligt att inrätta länsskolnämnder. Och även om man väljer att inrätta sådana nämnder är det de lokala politikerna från länet som bestämmer vilka som skall sitta i dem. Vips, så är en av hörnstenarna i Göran Perssons skolbygge borta. Jag kunde väl inte veta att riksdagen skulle ändra i vår fina regeringsproposition, svarar kanske Göran Persson. Nej, men det är just det som är felet, att Göran Persson ideligen glömmer bort riksdagen i sin reformiver. Det här visar ju bara att kommunaliseringen är slarvigt förberedd. Som sagt: Pröva regelboken nästa gång, som omväxling! Kommunerna skall ta över ansvaret för lärarna, men vi vet ingenting, eller mycket litet, om vilka regler som skall gälla för framtidens skolpolitik. Vi har jämfört med barnomsorgen för att illustrera denna problematik. Den är ju redan kommunal. Men det innebär inte att kommuner som t.ex. vill införa Pysslingendagis får statsbidrag till det eller att kommuner som vill ha Uppsalamodellen får statsbidrag till det. Det beror på riksdagsbeslut. Vi tycker att kommunerna skall få större frihet, och vi vill avskaffa en hel del sådana regleringar, både på barnomsorgsområdet och på skolområdet. Men några sådana förslag på skolområdet har vi inte fått. Det här illustrerar vår ståndpunkt i kommunaliseringsfrågan. Det viktiga är att få reda på vilka regler som skall gälla. Om man prompt skall föra över lärarna till kommunerna, hade den rimliga tidpunkten naturligtvis varit när man är färdig med det regelsystem som skall gälla, t.ex. för statsbidragen. Det har man filat på under åtskilliga år utan att komma till skott. Jag förstår lärarnas oro inför en kommunalisering. Jag har tidigare med Göran Persson diskuterat de synpunkter som Kommunförbundets ordförande Lars Eric Ericsson framfört om att klasserna borde bli större. Jag har en utskrift av intervjun, men skolministern har i en tidigare debatt hävdat att jag har missförstått Lars Eric Ericssons uttalanden. Jag vill därför ta upp en annan punkt som alla tidningar skrev om i går. Det kan därför inte vara någon missuppfattning. Lars Eric Ericsson, som ordförande i en enhällig arbetsgrupp i Kommunförbundet, föreslog att det specialdestinerade statsbidraget till skolan skall tas bort och att pengarna skall bakas in i ett stort statsbidrag. Kjell-Olof Feldt har tidigare varit inne på samma tanke. Det här rör alltså ett annat verkligt fundament i det bygge som Göran Persson nu försöker bygga. Och i den uppgörelse mellan socialdemokraterna och vpk som föreligger i utbildningsutskottet sägs det att ett specialdestinerat statsbidrag skall finnas kvar. Men frågan är vilken trovärdighet ett sådant uttalande har. Lars Eric Ericsson brukar få som han vill. Han har kört över de socialdemokratiska landstingspolitikerna och så att säga fått primärvården från landstingen, och han har nu lyckats köra över motståndet när det gäller skolan, och han skall så att säga få lärarna av staten om socialdemokraterna får som de vill. Nu kommer kanske Lars Gustafsson att svara att riksdagen ju i dag beslutar att ett specialdestinerat statsbidrag skall vara kvar. Det skulle vara gott och väl om lärare och andra hade förtroende för de beslut som fattas och de löften som ges. Men den tilltron är tyvärr mycket anfrätt. I våras beslutade riksdagen t.ex. att lärarna inte skulle kommunaliseras. När överenskommelsen mellan socialdemokraterna och vpk hade träffats sade Ylva Johansson och Björn Samuelson på en presskonferens att det nu skulle bli högst ca 25 elever i varje klass. Men Göran Persson sade på TV samma kväll att det inte alls var så säkert. Jag skulle vilja be Lars Gustafsson, och gärna även vpk-företrädarna här i debatten, att på ett begripligt sätt reda ut vad utskottet egentligen har sagt om klasstorlekarna. Utskottets majoritet skriver att riktmärket skall vara att klasserna skall ha högst 25 elever. Men sedan skriver utskottets majoritet: ”Detta riktmärke får inte ses som ett delningstal.” Själva begreppet delningstal betyder att om en klass blir större än delningstalet skall den delas. Nu sägs det att klasserna inte skall ha fler elever än ca 25. Vad innebär det att detta inte får ses som ett delningstal? Jag inser att det ligger en viss uppmjukning i ”ca 25”. Men vad innebär det därutöver att riktmärket ”ca 25” inte får ses som ett delningstal? Skall klasserna få ha 26, 27, 28, 29 eller 30 elever? När skall en klass delas? En annan nog så intressant detalj är att när vi från folkpartiet under många år har argumenterat för att storleken på klasserna borde bli mindre, har vi fått höra att det är alldeles för dyrt. Därför skulle det vara mycket intressant att i dag få veta vilken kostnadsberäkning som ligger till grund för socialdemokraternas och vpk:s uppgörelse. Det egendomligaste inslaget i denna uppgörelse är det nya statsbidraget till skollokaler. Vi har inte gått emot det, för vi tycker inte att det är vår uppgift att i detta läge beröva lärare och elever de inslag av tröst som de möjligen kan få, men sakligt sett är detta naturligtvis oerhört märkligt. Kommunerna har haft ansvaret för skolans lokaler i årtionden. Men nu när skolan skall kommunaliseras, skall detta ansvar delvis plötsligt lyftas bort. Kommuner som inte har skött skollokaler på det sätt som staten vill skall få extra bidrag. Och än en gång får kommunerna signalen, att om de inte sköter sig som staten vill, kommer staten med bidrag. Det är ett hån mot de många kommuner som har satsat på sina skollokaler och skött dem exemplariskt. I stället för ett förenklat statsbidragssystem som vi alla talar om införs nu ännu ett specialbidrag. Vi talar ju om att allt skall läggas i en stor påse i stället för i många små. Men nu får vi ännu en liten extrapåse. I stället för det renodlade ansvaret som det har talats så mycket om blir det ett hopblandat ansvar. När taket rasar in i någon skola blir det naturligtvis Göran Persson, eller kanske snarare hans efterträdare, som kallas till Svar direkt eller Magasinet och får svara på frågan varför statsbidraget till skollokaler inte är högre, så att taken inte rasar in. Som sagt, i stället för ett avskaffande av dubbelkommandot införs ett nytt. Jag skulle vilja sluta med ett par frågor till några riksdagskolleger. Jag vill först ställa en fråga till Claes Roxbergh. Jag har läst i tidningen att han funderar på att avstå från att rösta i den avgörande voteringen i dag och därmed kanske bli den som hjälper igenom det här kommunaliseringsförslaget. Vi har här i riksdagen under de tre terminer som miljöpartiet har suttit här vant oss vid okonventionella metoder från detta parti, och vi vet att miljöpartiet ofta har ganska stor partisplittring. Men nu råkar det vara på det sättet att just Claes Roxbergh var den av de 20 miljöpartisterna som tjänstgjorde i utbildningsutskottet när denna fråga avgjordes i utskottet. Och Claes Roxbergh reserverade sig för ett avslag på propositionen. Det skulle vara litet egendomligt om just han var den som medverkade till att detta förslag gick igenom. Nu kanske han säger att han har en särskild reservation där det står att miljöpartiet vill ha en betygsfri grundskola. Det är det enda problemet med den reservationen — annars hade vi allihop från de borgerliga partierna kunnat rösta på den, tror jag. Men det står alltså i reservationen att man vill ha en betygsfri grundskola. Det har inte ett skvatt med det här att göra. Det röstade vi om i går, och ni var med om att kräva en utredning av betygsfrågan. Att blanda in den i detta sammanhang är helt irrelevant. Sedan skulle jag vilja ställa ett par frågor till Ylva Johansson om ”mutpengarna”, som de har kallats, de godsaker som vpk har utverkat för att stödja regeringsförslaget. Frågan är vilken trovärdighet och substans det verkligen finns i de löftena. Jag har redan talat om mindre klasser. När det gäller statsbidraget har vpk fått igenom att utskottsmajoriteten nu skriver att det bör vara realt oförändrat som det är vid ingången av budgetåret 1991/92. Jag vill ställa två frågor, och Lars Gustafsson får gärna kommentera detta från den andra avtalsslutande parten: Vilken varaktighet har detta löfte? Har det samma varaktighet som det särskilda anslaget till skollokaler, alltså tio år? Två budgetpropositioner skall ju läggas fram innan det här löftet så att säga börjar gälla. Hur kommer vpk — för att statsbidraget skall vara realt 0 örändrat som det är den 1 juli 1991 — att anse att det är ett brott mot uppgö > en om regeringen i någon av budgetpropositionerna i januari 1990 och Jannari 1991 genomför sänkningar av statsbidraget till skolan? Herr talman! Det är naturligtvis så att skolan behöver en rad positiva åtgärder och beslut från riksdagen, men i dag är det faktiskt så att ett negativt beslut är det mest positiva vi kan göra för skolan. Ett nej till kommunaliseringspropositionen vore med det väldiga symbolvärde som den här frågan också har kommit att få en mycket kraftfull markering av Sveriges riksdag, att vi slår vakt om kunskap och att vi lyssnar på Sveriges lärare. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3 i utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall inledningsvis försöka nyansera den här debatten och försöka uppehålla mig vid det som beslutet egentligen handlar om. Den som har följt massmedierna de senaste månaderna kan befara att allmänheten har fått en ganska förvirrande bild av vad det egentligen handlar om. Uttryck som ”nu skall staten överlåta ansvaret för skolan till kommunerna”, eller ”nu skall staten överlåta lärarna till kommunerna”, eller ”fr.o.m. nu skall staten låta kommunerna anställa lärare” är exempel på sättet att beskriva vad det handlar om. Därför är det viktigt att slå fast vad som de facto gäller. Det är faktiskt så nu att kommunerna anställer sina lärare, och så har det varit sedan den 1 juli 1982. Det är kommunen som utlyser tjänster, meritvärderar de sökande och anställer lärarna. fr.o.m. den 1 juli i år gäller det förhållandet också för skolledarna. Under perioden från 1982 och fram till nu har det ansetts lämpligt att länsskolnämnden har varit sista instans i det anställningsförfarandet för att staten den vägen skulle ha en styrmöjlighet på skolan. De som sysslat med sådana här frågor vet av erfarenhet att länsskolnämnderna i 99 26 av fallen har anställt de skolledare som kommunerna har förordat. Därför var det ett logiskt beslut som riksdagen fattade i våras att också skolledarna på det här sättet anställs av kommunen. Detta innebär att det också är kommunen som har personalansvaret för lärarna i skolan, inkl. anpassningsärenden i sådana fall där någon behöver hjälp och t.o.m. kanske syssla med något annat än läraryrket. Fram till slutet av 70-talet delade staten det ansvaret genom särskilda bidrag till kommunerna för s.k. omplaceringsfall. De pengarna försvann emellertid vid den tidpunkten, och därefter är det kommunerna som har det hela och fulla ansvaret, inkl. kostnadsanvaret. Kommunerna har också sedan 1982 fortbildningsansvaret för sin personal. Det innebär att det är kommunerna som bestämmer vem som skall fortbildas, när vederbörande skall fortbildas och vilka ämnesområden eller annat som fortbildningen skall avse. Man kan visserligen säga: Ja, men staten beta lar ju lärarnas löner. — Inte heller det är en korrekt beskrivning. Staten bidrar med statsbidrag till lärarlönerna, men det bidraget täcker i dagsläget i genomsnitt för Sveriges kommuner ungefär 83 70 av kostnaderna, resten betalar kommunerna redan i dag. Staten har ett ansvar för lärarnas pensioner. Det har varit ett av argumenten genom åren för att inte låta kommunerna anställa lärare till vilket antal som helst. Men inte heller påståendet att staten har detta pensionsåtagande är helt riktigt, eftersom pensionerna byggs upp under åren med de avgifter som betalas och staten bidrar till kommunernas lönebikostnader, idag med ungefär knappt hälften av den faktiska kostnaden. Även när det gäller lärarnas pensionering betalar alltså kommunerna en stor del. För att ta upp en annan fråga, som Lars Leijonborg aktualiserade i sitt anförande, vill jag säga att det faktiskt inte är länsskolnämndernas förtroendevalda styrelse som har tillsynsansvaret för skolan utan de anställda tjänstemännen med den länsskolnämndsinstruktion som gäller för den statliga skoladministrationen. Vad beslutet de facto gäller är huruvida lärarnas löneoch anställningsvillkor i fortsättningen skall regleras med statliga avtal, där staten är avtalsslutande part, eller om kommunerna skall vara den avtalsslutande parten. Om man vill kan man negligera det och säga att det bara skulle innebära att man flyttar själva beslutsfattandet ett antal hundra meter. Men det innebär också att man flyttar det slutliga ställningstagandet till Kommunförbundets förhandlingsdelegation, som består av förtroendevalda kommunalpolitiker från hela landet som representerar allas våra partier. I det sammanhanget skulle jag vilja ta upp en annan fråga. Många av oss, kanske de allra flesta, har under de senaste månaderna fått väldigt många brev och telefonsamtal.

Dessa förklaras vara inkompetenta och illvilliga. Man säger också att de inte tar något ansvar för skolan. Då vill jag ta tillfället i akt och mycket skarpt protestera mot den sortens beskrivning. Jag tror mig våga påstå att jag har ganska god erfarenhet av landets ansvariga skolpolitiker. Jag hävdar mycket bestämt att de är såväl kunniga och ambitiösa som dugliga. I varje fall vi i centern har ett stort förtroende för våra lokala kommunalpolitiker. Jag tror att man har det i övriga partier också. Vi i centern har under årtionden strävat mot en ökad decentralisering, också på skolans område. Vi tycker att ett ökat lokalt beslutsfattande och därmed ökat lokalt ansvar är bra. Men om man skall ge kommunerna ett vidgat ansvar, är det naturligtvis också mycket viktigt att man ger dem likvärdiga förutsättningar när det gäller att ta detta ökade ansvar. Det är en av de allra viktigaste frågorna i den här s.k. kommunaliseringsdebatten. Herr talman! Jag vill återupprepa några saker som jag har tagit upp i denna kammare under de senaste åren men som nu återigen blir mycket tydliga och aktuella. Vi har kunnat konstatera att det under 80-talet har varit en betydande kostnadsövervältring, från staten till kommunerna. I början av 80-talet bar stat och kommun ungefär 50 20 vardera av kostnaderna för skolan. I dag närmar vi oss raskt den tidpunkt då kommunerna får bära 60 96 och staten bara 40 76 av kostnaderna. Alla som har erfarenhet av hur en sådan här kostnadsövervältring fungerar vet att statliga besparingar — besparingar i fråga om statsbidragen till kommunerna för skolverksamhet — slår igenom i form av kommunala besparingar. Den av staten föreskrivna verksamheten har ju inte tillåtits minska. Den möjlighet till kompensation som kommunerna har haft har varit att göra motsvarande besparingar i den kommunala delen av skolans kostnader. Det har i sin tur fått till följd att statliga besparingar i realiteten har blivit besparingar när det gäller lokalunderhåll, läromedel, skolmåltider, skolskjutsar osv. Det är faktiskt på det viset. Därför har vi i centern motsatt oss sådana här besparingar och hävdat att staten i stället borde tillskjuta mer pengar till skolan just för att undvika effekter på den kommunala verksamheten. Dessutom vill jag nämna att besparingarna under 80-talet i fast penningvärde kan uppskattas till ungefär 3 miljarder. Nu väljer man i stället en modell som innebär att ett nytt specialdestinerat statsbidrag går till just lokaler. Man kan ha mycket olika åsikter om huruvida det är bra eller inte. Men just tekniken att under tio års tid återföra 300 miljoner kronor i fast penningvärde råkar bli ganska precis 3 miljarder, som vi tidigare har talat om. Vi för vår del tycker kanske att det här inte är det allra bästa sättet att fördela pengarna. Man får inte den fördelningsprofil som man skulle önska. Men man har nu alltså valt den här modellen, och vi har då inte motsatt oss att kommunerna tillförs dessa extra resurser. Det kan vara på sin plats att göra en jämförelse här. Vi i centern har nämligen under de senaste två budgetåren föreslagit ett särskilt stimulansbidrag till kommunerna om 50 milj.kr. för inköp av läromedel. Det handlar då om exakt samma konstruktion som nu föreslås när det gäller bidrag till lokaler. Men riksdagsmajoriteten har avslagit våra förslag av principiella skäl. Man har inte ansett det vara möjligt att staten skulle bidra när det gäller rent kommunala kostnader. Nu är den principen så att säga bruten i och med det beslut som riksdagen är beredd att fatta. Vi ser naturligtvis med viss spänning fram emot nästa budgettillfälle, då vi kan återkomma med vårt förslag till stimulansbidrag till just läromedel. Vi i centern har också under ett antal år drivit tesen att det skall vara högst 25 elever i varje klass. Vi tycker att det är ett enkelt och, skulle jag vilja säga, lättfattligt mål när det gäller att försöka få mindre skolklasser. Kvaliteten blir ju bättre om läraren har färre elever att undervisa. Att tala om högst 25 elever är naturligtvis att på ett mycket schablonartat sätt ge uttryck för det här problemet. Förhoppningsvis vet alla att det är mycket olika när det gäller detta med klasstorleken. I en mycket stor del av landets skolor har klasserna oftast mindre än 25 elever. Men på många håll är klasserna betydligt större. Vi har valt att ge uttryck för målsättningen på detta sätt. Jag är en av dem som tycker att det i och för sig är positivt att den här frågan har tagits upp i samband med behandlingen av detta betänkande. Men det är klart att man uttrycker sig mycket diffust när man säger att riktmärket skall vara högst ca 25 elever. Eftersom den frågan också har aktualiserats tidigare måste jag korrigera en uppgift till för att någon missuppfattning inte skall spridas. Det är nämligen inte så, att delningstalet — som i dag är 25 på lågstadiet och 30 på mellanstadiet — betyder att klassen skall delas när detta delningstal överskrids. Att ha delningstal är ett sätt för staten att mäta ut resurser. Man får en resurs, dvs. en basresurs, per påbörjat 25 respektive 30-tal elever på skolenheten. Redan i dag är det kommunen som fattar beslut om sammansättningen av klasser och undervisningsgrupper. Det är alltså kommunen som fattar beslut om hur stora klasserna skall vara och om huruvida det skall inrättas fler klasser.

Allt det som jag nu har redovisat är positivt. Det är bra för skolan, även om det kan finnas tveksamheter i fråga om konstruktionen i en hel del fall.

Höjda slutlöner innebär att de här kostnadsökningarna efter hand börjar så att säga ticka ut. Minskad undervisningsskyldighet, med samma konstruktion, som successivt genomförs, innebär också efter hand betydligt ökade kostnader. Om man förverkligar de intentioner som också finns inbyggda i avtalet, kommer det att successivt ställas ökade krav på lokalerna i skolan. Även det medför kostnader. Men samtidigt — jag tycker inte det är fel att understryka det i detta sammanhang, för det har åtskilliga av oss gjort under senare år — är det helt nödvändigt att vi för skolans del är beredda att betala konkurrenskraftiga löner. Om vi inte gör det, finns det inte några som helst möjligheter att konkurrera med andra verksamheter om kompetent personal. Allt detta sammantaget kommer rimligen att leda till relativt stora kostnadsökningar för verksamheten totalt, och vi har då från centerns sida mycket starkt markerat att det inte får leda till kostnadsövervältringar på kommunerna. Vi tycker inte att propositionen har gett tillräckliga garantier för att så inte kommer att ske. Det som vpk har lyckats åstadkomma är vällovligt, men det ger inte tillräckliga garantier. Det har inte heller vid utskottsbehandlingen varit möjligt att få dessa garantier att bli så pass bärkraftiga. Vi har då i vår reservation konstaterat att det allra bästa hade varit om det samtidigt med denna proposition också hade kommit ett fullständigt förslag till ett nytt statsbidragssystem, som ändå måste komma så småningom. Då hade man slutgiltigt kunnat göra bedömningen av huruvida dessa garantier hade funnits eller inte. Det är mot denna bakgrund som vi har yrkat avslag på propositionen. Vi har tidigare under hanteringen och i våra motioner riktat kritik mot regeringen i hanteringsfrågan, dvs. sammanblandningen av de politiska besluten och avtalsrörelsen. Den kritiken kvarstår, och det har vi markerat i ett särskilt yttrande.

Om man hävdar den principen att det är det politiska beslutet som riksdagen skall fatta i denna fråga och som det är riksdagens sak att avgöra, får man naturligtvis inte göra själva procedurfrågan till huvudfråga i beslutsprocessen. Därmed har ju riksdagen också blandat sig i avtalsrörelsen på ett sätt som vi tidigare har fördömt. Mot denna bakgrund, herr talman, vill jag yrka bifall till centerreservationen nr 4. I det beslut som vi så småningom kommer att fatta är momenten 5 och 6 i betänkandet sammankopplade. Det är naturligt att det är på det sättet, då mom. 6 handlar om själva kommunaliseringsfrågan och mom. 5 ger en del av förutsättningarna för den. Jag vill ändå i detta sammanhang passa på att understryka att vi i centerpartiet självfallet inte vänder oss mot det som finns noterat i mom. 5, som handlar om fortsatt meritvärdering, fortsatta behörighetsregler och annat, men med den koppling som nu är gjord innebär avslagsyrkandet alltså att man yrkar avslag på både mom. 5 och mom. 6. Jag har, herr talman, velat göra den markeringen och upprepar att jag yrkar bifall till centerreservationen nr 4.

Herr talman! Vilken skola vi vill ha i framtiden, det är viktigt, det är en ödesfråga för oss. När barnen börjar skolan är de jätteintresserade de första två åren. Ögonen lyser på dem när de skall gå till skolan. Men vad händer senare? Jo, ljuset i deras ögon slocknar, de tappar lusten. Vi hetsar ungarna, rätt igenom hela skolan. I miljöpartiet vill vi inte ha en sådan skola. Vi vill ha en skola som är baserad på andra grunder och delvis andra värden. Lars Leijonborg! Betygen är inte oväsentliga. De har en central betydelse i den här frågan. Vi försöker se skolan i sin helhet. Vi tycker inte att kommunaliseringsfrågan kan brytas ut som en enstaka fråga, utan den hör till helheten. Vi har ett mål för och en vision av hur skolan skall se ut. Det är den skolan som skall förverkligas. Sedan må vi diskutera vilka medel vi skall använda för att förverkliga den här skolan. I miljöpartiet tror vi inte att man kan behålla betygen i en sådan skola, inte i grundskolan. Det leder till konkurrens, till att eleverna delvis slås ut på ett tidigt stadium, till att de tappar läslusten. Det finns andra saker som behöver föras in i skolan. Och vilka är det som kan göra det? Jo, det är lärarna som kan göra det. Det är lärarna som är den viktiga resursen i skolan tillsammans med barnen och tillsammans med föräldrarna Vad är miljöpartiets medicin mot detta? Jo, det är ett ökat inflytande för lärare, ett ökat inflytande för elever och ett ökat inflytande för föräldrar. Mindre politikermakt och mer makt åt folket — det tror vi på. Men då kommer vi till frågan: Hur skall detta förverkligas? Vi tror att det finns en rad förutsättningar som måste förändras för att detta mål skall uppnås. Vi tror att statsbidraget måste förändras. Vi tror att det statliga regelsystemet måste förändras. Vi tror att politiken i kommunerna måste förändras. Vi tror inte att man kan lösa detta genom att detaljreglera från riksdagens sida hur skolan skall se ut. Det tror vi förkväver initiativet ute hos lärarna, hos föräldrarna och hos eleverna. Vad är den första förutsättningen som vi vill uppnå? Jo, det är att avskaffa en rad statliga regler som komplicerar tillvaron, och det är kommunaliseringen. Men detta räcker inte. Detta är en liten bit för att uppnå en skola som är värd namnet. Till detta behövs ett annat statsbidragssystem. Vi menar att ett statsbidrag som Kommunförbundet har skisserat inte tillgodoser skolans behov. Vi tror att det måste vara ett statsbidrag som är baserat på eleven, ett statsbidrag som även kommer de fristående skolorna till del, ett statsbidrag som underlättar och stimulerar olika typer av pedagogik i skolan. Vi tror att målstyrningen från statens sida måste se annorlunda ut, men för att detta skall fungera måste kommunerna fortsätta att föra ut ansvaret. Det får inte bli så att, när riksdagen och staten släpper ansvaret, kommunerna centralstyr verksamheten, utan detta måste återigen föras ut på de enskilda skolorna. Det är ingen lösning att kommunerna och kommunpolitikerna tar över detta ansvar och denna makt. En del av makten skall ges till lärarna, till föräldrarna och till eleverna. Då tror jag att vi kan få en bra skola, men vi måste också ha kvar vissa statliga regler för att garantera en något så när lika skola i landet. Staten måste ha ett uppföljningsansvar, ett kontrollansvar och samtidigt ett visst bestraffningsansvar gentemot kommunerna. Men kommunerna måste ha en stor frihet, ta den här friheten under ansvart och använda den för att få en utveckling av skolan. Till den proposition som kom skrev vi i miljöpartiet en motion. Vi saknade en rad frågor i propositionen: Hur skall ansvaret föras vidare ut till de enskilda skolorna för att inte stanna i skolstyrelserna i kommunerna? Hur skall statsbidragen se ut? Hur går det för de fristående skolorna? Hur går det med målstyrningen? Vi pekar också på möjligheten för lärarna att kunna överklaga sina tjänstetillsättningar. Detta var vår utgångspunkt i denna diskussion. Vi har reserverat oss till förmån för de här idéerna i våra två reservationer. Jag yrkar bifall till de här två reservationerna. Jag vill deklarera att miljöpartiet kommer att stödja moderaternas och folkpartiets reservation i slutvoteringen, för vi menar att regeringen får komma tillbaka med ett nytt förslag som tillgodoser de här punkterna. Vi vill också passa på tillfället att kritisera handläggningen av den här frågan. Vi menar att kommunaliseringsbeslutet borde ha fattats först. Efter kommunaliseringsbeslutet skulle förhandlingar om övergångsavtal tagits upp med parterna. Vi anser att det har skett en hopblandning av avtalsrörelsen och riksdagens beslut.

Herr talman! Det har blivit mycket ståhej i kommunaliseringsfrågan. En av orsakerna är givetvis att man har spekulerat om utgången här i riksdagen. Genom den överenskommelse som har träffats mellan socialdemokraterna och vpk i utbildningsutskottet kan spekulationerna nu upphöra. Jag vill bara, på tal om spekulationer, säga att det vore bra om man i framtiden på olika håll inte tolkar utskottets preliminära beslut alltför fristående, utan inväntar den justerade utskottstexten. Då skulle vi kanske slippa en del onödiga missförstånd. Jag skall först ta upp en procedurfråga, som moderaterna väckte i utskottet. Man begärde nämligen förslag om att ärendet skulle remitteras till konstitutionsutskottet. Det stöddes av folkpartiet i utskottet. Motivet, som det har utformats i moderaternas särskilda yttrande, nr 1, är att det är ”anmärkningsvärt, att en så stor och väsentlig fråga som kommunalisering av den obligatoriska skolan inte blir föremål för direkt lagstiftning.” Sedan efterlyser moderaterna en redogörelse för vilka författningsändringar som måste ske. För det första innebära det förslag vi nu diskuterar inte en kommunalisering av den obligatoriska skolan. Den är i ett antal mycket betydelsefulla avseenden redan kommunal. Det är kommunalisering av vissa tjänster, med avseende på rätten att sluta avtal om löner och anställningsvillkor, som vi behandlar. För det andra har vi en grundskoleförordning, en gymnasieskoleförordning, en skolförordning och statsbidragsbestämmelser. I dessa finns vissa personalfrågor behandlade. De här förordningarna måste givetvis ses över och i förekommande fall ändras. De är alla, som framgår av namnet, förordningar. Det tillkommer inte riksdagen att besluta om dem, det är alltså regeringens sak. Jag utgår från som självklart att regeringen under 1990 fattar erforderliga beslut beträffande förordningskomplexet och gärna kommer till riksdagen och informerar om det i lämpligt sammanhang. För det tredje har vi en s.k. ställföreträdarlag. Den innebär i det här fallet att staten sluter avtal för lärare, skolledare och syo-funktionärer, vilka alla emellertid är kommunalt anställda. Staten är alltså ställföreträdare för kommunerna i de här fallen. Lagen är generell. Den gäller inte bara skolan. Den skall inte upphävas. Den blir bara inte längre tillämplig på lärare, skolledare och syo-funktionärer vid en kommunalisering. För det fjärde har vi en skollag. Där regleras bara att det skall finnas en skolchef i kommunen. Skolcheferna är redan kommunaliserade. Några andra personalgrupper nämns inte i skollagen. Skollagen berörs således inte i det här avseendet av en s.k. kommunalisering. Jag går sedan över till sakfrågan. Jag vill då först konstatera att kommunaliseringen inte är någon stor principfråga. Hos de partier som nu har yrkanden om avslag på förslaget om kommunalisering motiveras ingenstans avslagsyrkandena med principskäl. Tvärtom finns det i flera av dessa motioner uttalanden som tyder på att motionärerna kan tänka sig en kommunalisering, men det är lämplighetsoch tidsaspekter som motiverar avstyrkandena. Skälen för den socialdemokratiska gruppen att stödja propositionens förslag om avveckling av den statliga regleringen av tjänster som lärare, skolledare och syo-funktionärer är i huvudsak följande: Den offentliga sektorn behöver öka decentraliseringen. Både medborgarna och de anställda vill det. Det är också önskvärt att graden av målstyrning ökar och att graden av regelstyrning minskar. De här strävandena skulle enligt vår uppfattning underlättas om kommunerna får ett samlat driftansvar för skolan. I det inkluderas ett samlat personalansvar. Sedan tycker vi att kommunerna i sin tur bör delegera inflytande och ansvar till rektorsområden och skolenheter. Flera talare har varit inne på det tidigare, senast Claes Roxbergh. Det kanske också skall erinras om att skolchefstjänsterna, som jag sade, redan har kommunaliserats. Att det skall vara en kommunal tillsättning av lärare och skolledare har redan beslutats. Det erinrade Larz Johansson om i sitt inlägg. I längden blir det nog litet märkligt att ha kommunalt tillsatta tjänster över hela fältet, men med statlig reglering av löneoch anställningsvillkoren. Det finns faktiskt också ett antal skäl som man skulle kunna kalla för negativa. Det delade huvudmannaskapet har lett till vissa oklarheter i ansvarsfördelningen. Stat och kommun har kunnat skylla på varandra. Ett bra exempel är lokaler och läromedel. Det delade huvudmannaskapet har vidare lett till dubbla administrativa system för statligt och kommunalt reglerade tjänster. Det har lett till en ökad byråkrati. Det har för övrigt påpekats av moderaten Margit Gennser i hennes enskilda motion. Det delade huvudmannaskapet har inte heller främjat samarbetet med andra närliggande förvaltningar i kommunen, t.ex. socialförvaltning, kulturförvaltning och fritidsförvaltning. Det är i huvudsak våra skäl. På grund av det emotionella sätt på vilket Ann-Cathrine Haglund — och i någon mån Lars Leijonborg, fast på något lägre emotionell nivå — gjorde sina inlägg, måste jag säga ett par ord om detta moraliserande som speciellt Ann Cathrine Haglund var inne på. Man säger att det är ovärdigt med kohandeln mellan socialdemokraterna och vpk. Kohandel var redan på 30-talet ett skällsord, som sedan har blivit ett hedersord. Nu utgår jag naturligtvis från att Ann-Cathrine Haglund fortfarande använder ordet kohandel i nedsättande mening. Men för oss är det inte så. Man kan nämligen tolka om detta ord. Lars Leijonborg spädde på med att tala om mutpengar, i det här fallet för vpk. Jag tycker att moderaternas och folkpartiets representanter skall sluta moralisera på detta sätt över en överenskommelse mellan partier. Ni gör själva upp med vpk i en del frågor. Om majoriteten är den minsta möjliga vet vi inte ännu. Omröstningen har ju inte skett än, så vänta med de bedömningarna! Under vissa borgerliga regeringsår fattades faktiskt många beslut iden här kammaren med mycket liten majoritet, ibland med just minsta möjliga majoritet, dvs. en röst. Så moralisera inte över det heller! För övrigt lyssnar ni i moderaterna och folkpartisterna i utskottet mycket noga på vad vpk-arna säger. Och finner ni en chans att haka på ett vpk-yrkande för att försätta oss i minoritet, så gör ni det. Om det är ingenting att säga, det hör till det parlamentariska spelet. Men moralisera inte nu över det i det här sammanhanget! Det är väl förresten bra att det finns större frihet i riksdagen att göra överenskommelser åt olika håll. Ni talar ofta om betydelsen av att värna riksdagens makt. Sett ur riksdagens synpunkt är det väl bra med uppgörelser som metod. Det ger ju olika oppositionspartier inflytande. Men då får inte de som för tillfället är utanför i en fråga bli sura och ledsna — det hör också till spelet. Sedan till uppgörelsens innehåll. Eftersom det ändå talas om en uppgörelse mellan socialdemokraterna och vpk vill jag säga några ord om den. Vi beställer ett program för fortbildning och ett stipendiesystem för individuell fortbildning, dvs. den del av fortbildningen som skall svara för lärarna som individer. Det finns ju två nivåer till, den lokala nivån och den nationella. När det gäller den fysiska miljön, som har varit föremål för litet sötsura kommentarer från folkpartiet och även från moderaterna, innebär ju uppgörelsen att vi tänker oss ett stimulansbidrag till kommunerna på 300 milj.kr. per år under tio år i 1990 års prisläge. Detta stöd skall börja utgå 1991, och det är alltså tidsbegränsat. När det gäller den exakta utformningen föreslår vi att regeringen skall återkomma till riksdagen med ett förslag under 1990. Det är alltså en beställning som vi gör nu, liksom i flera andra avseenden. Det är förvånande, tycker jag, att moderaterna nu reserverar sig i utskottet på den här punkten. Det står i moderatreservationen nr 1, att många av de förslag som anförs i anslutning till propositionen är angelägna. Kan man räkna med att denna välvilja även omfattar förslaget om stimulansbidrag beträffande skolans fysiska miljö? Om så är fallet, varför skall man då invänta ett mera lämpligt tillfälle? Vi tycker faktiskt för vår del att det är ett lämpligt tillfälle nu. Moderaterna, och även folkpartiet, har ju länge kritiserat socialdemokratin för att inte göra något konkret, bl.a. när det gäller skollokalerna. Vi minns ju alla vilka angrepp och vilket skall det var efter den förra socialdemokratiska partikongressen för att vi inte gjorde någonting. När vi nu lägger fram ett konkret förslag — och det är faktiskt konkret till volym och tidsperiod — så är inte moderaterna beredda att stödja det. Man undrar ju om de menar allvar med sin kritik. När det nu finns en chans att stödja ett konkret förslag, varför då inte göra det? Sedan tycker jag naturligtvis att det är bra att folkpartiet stöder förslaget. Men det var väl onödigt att göra de här ironiska slängarna i det särskilda yttrandet. Folkpartiet säger dessutom i debatten att det är sakligt märkligt att man nu lyfter bort ansvar från kommunerna, att det är ett hån mot många kommuner, och att det här innebär ett nytt dubbelkommando. Det är mycket emotionella värderingar som Lars Leijonborg staplar i det här sammanhanget. Det lyfts inte bort något ansvar. Lars Leijonborg skulle kanske vänta tills det konkreta förslaget kommer och se hur det är utformat. Eftersom vi använder ordet stimulansbidrag kan jag mycket väl tänka mig att det innehåller den klausulen att om staten ger kommunerna ett bidrag, så skall kommunerna själva också vara beredda att satsa. Det är ju en ganska rimlig lösning. Förslaget finns emellertid inte utformat än, och jag tycker att det är för tidigt att säga någonting om detta. Men innan ni fäller domen över konstruktioner, vänta tills den exakta konstruktionen kommer! Det är en beprövad metod — att vänta tills man har ett förslag och ser vad det innehåller. När det gäller statsbidragen innehåller uppgörelsen en rad punkter. Vi menar att statsbidraget skall vara specialdestinerat, och vi menar att det skall ha minst samma storleksnivå som vid tidpunkten för det fulla kommunala huvudmannaskapets ikraftträdande. Frågan huruvida vi är trovärdiga eller inte kan ju aldrig lösas på förhand, den får lösas i efterhand. Jag har några kommenterar till det som Larz Johansson var inne på när det gäller statsbidraget. Uppenbarligen har han egentligen inte någonting att invända mot de förslag och de beställningar som nu föreligger. Han slutar med att säga att det som nu står inte innebär tillräckliga garantier. Eftersom arbetsmetoden är den att riksdagen gör beställningar till regeringen om sådana här saker — riksdagen själv utformar ju inte statsbidragsförslagen — så undrar jag om man kan begära mera preciseringar. Man kan ju säga att dessa beställningar innehåller alla parametrar som är av betydelse för statsbidragets omfång och utformning. Vi säger nämligen att man skall ta hänsyn till regionala skillnader, alltså skillnader mellan olika landsdelar, och att man skall ta hänsyn till geografiska skillnader mellan olika kommuner. Vi pekar i det sammanhanget på glesbygden som en viktig faktor. Vi pekar också på kommunikationsproblem som kan finnas i olika delar av landet, bl.a. i skärgården. Vi pekar även på att det skall finnas elevrelaterade faktorer. Det skall givetvis gälla antal elever, och det skall gälla antal och andel elever med särskilda behov. Vi talar därvidlag om de handikappade och också om elever som har annat hemspråk än svenska. Det är alltså hänsyn som man skall ta. Om dessa aspekter tror jag egentligen inte att det råder så mycket delade meningar. Dessutom säger vi att vid utformningen av statsbidraget för grundskolan i en kommun skall man som riktmärke ha en klasstorlek på högst ca 25 elever, och det riktmärket får inte ses som ett delningstal. Vi talar också om att man skall avveckla normeringen av medeltalet elever per basresurs för mellanstadiet. Den samlade skolledarresursen skall heller inte understiga nuvarande nivå. Det är alltså ett stort antal preciseringar i beställningen till regeringen som vi gör på det här sättet. Men självfallet har vi inte utformat alla detaljer, för det har inte ett riksdagsutskott möjlighet att göra. När det gäller sanktioner begär vi ett förslag om ett program för sanktioner mot de kommuner som bortser från de mål och regler som skall gälla för skolverksamheten, för undervisningen och driften av skolan. Vi säger alltså att det skall finnas sanktionsbestämmelser. Regeringen skall nu komma med förslag om hur de skall utformas. I fråga om behörigheten tycker vi att det är viktigt, om man inför kommunalt reglerade tjänster, att det skall finnas behörighetsregler för dessa tjänster. Jag kommer tillbaka till det något senare. Detta är alltså den huvudsakliga innebörden i den överenskommelse som s och vpk har gjort. Låt mig säga några ord om klasstorleken och statsbidragen, eftersom Lars Leijonborg tog upp den frågan. Den skrivning som man nu ger regeringen till känna i utskottets hemställan, p. 3, innebär en beställning, liksom de andra skrivningarna i betänkandet, och skall alltså vara en riktlinje för regeringen när den skall utforma sitt förslag till statsbidrag, som sedan skall underställas riksdagen. Skrivningen innebär därför inte en beställning av ett delningstal. Det betyder med andra ord att klasstorleken inte låses till högst 25. En låsning skulle ju kunna medföra en del detaljregleringar som vi inte är särskilt pigga på. Man kan alltså inte slå fast att det här generellt leder till mindre klasser. Jag vill ta upp några saker som rör lärarnas oro. Liksom de flesta andra riksdagsledamöter har jag fått ett stort antal brev från lärare — enskilt eller i grupp — där de tar upp olika ting i samband med det här förslaget. De har oftast uttryckt oro över förslaget och de följder de anser att det för med sig. Jag har funderat över detta, och vad som kan ligga under oron. Då kan jag förstå att vissa uttalanden från enstaka skolstyrelseordförande och ledamöter — jag nämner inga namn -— har retat lärarkåren. Jag tycker inte heller att en del av de här uttalandena borde ha gjorts; det hade varit bättre om de hade varit ogjorda. Men liksom Larz Johansson vill jag säga: Dra nu inte allt förtroendevalt kommunstyrelseoch skolstyrelsefolk över en kam! Som Larz Johansson också påpekade är den alldeles övervägande delen också på den kanten ganska omdömesgillt folk. Ta därför inte till mer våld än nöden kräver! Jag har förstått att man när det gäller tillsättningen av tjänster har målat upp risken för mannamån och otillbörliga inflytelser. Nu är ju tillsättningen redan kommunal, som också har påpekats här. Utskottet skriver att det alltfort skall finnas regler för behörighet som lärare, skolledare och syo-funktionärer — staten skall fastställa dem — och att det skall finnas meritvärderingsbestämmelser. Sedan påpekar utskottet också att skolstyrelserna liksom andra kommunala organ faktiskt är förvaltningsmyndigheter och skall iaktta vad som stadgas i regeringsformen om saklighet och opartiskhet. Det gäller självfallet även tjänstetillsättningsbeslut. Det verkar i en del uttalanden från lärarhåll som om en kommunalisering skulle betyda nära nog rättslöshet. Sådana överdrifter är debatten inte betjänt av. Lärarnas inflytande kan man också diskutera. Jag har förstått att en del lärare är rädda för att inflytandet skall minska genom otillbörliga intrång från kommunalpolitikernas eller kommunaltjänstemännens sida. Jag vill då erinra om vad riksdagen vid flera tillfällen tidigare uttalat, senast i våras i samband med besluten om skolans styrning och utveckling. Där gjordes det en klar boskillnad mellan lärarnas uppgifter och de förtroendevaldas. Skolstyrelsen skall inte gripa in i metodiska och pedagogiska frågor av professionell karaktär. Det skall självfallet alltfort gälla. Däremot skall politikerna ha rätt att följa och låta utvärdera verksamheten och kräva att målen fullföljs, precis som nu. Kommunaliseringen medför alltså inga större förändringar för lärarna när det gäller lärararbetet. Det finns faktiskt ingen grund för påståendena i debatten om att lärarna skulle kunna åläggas att arbeta inom barnomsorg, hemtjänst eller andra kommunala aktiviteter. Det är betydande överdrifter. En enligt min mening intressantare och mer kontroversiell fråga kan i framtiden bli avvägningen mellan lärarnas inflytande och elevers och föräldrars inflytande. Några talare har här varit inne litet grand på det men tagit upp det från en annan synvinkel än jag nu gör. Man kan säga att en fortsatt decentralisering och delegering från stat till kommun och inom kommunen till skolenheter tenderar att öka lärarnas inflytande. Men elevers och föräldrars krav på inflytande tenderar ju att minska lärarnas inflytande. Folkpartiet ropar här: Släpp in föräldrarna! Det är väl bra — det är ingen som har någonting emot det, men litet grand kan man väl ändå problematisera sådana här saker: Det reser ändå frågan om omfånget av inflytandet från å ena sidan föräldrar och elever och å andra sidan lärarna. Hur de här tendenserna kommer att förhålla sig till varandra är mycket svårt att förutsäga. Jag skall inte alls gå vidare i det problemet nu, men i alla händelser tror jag att det är ett problem som är väl så viktigt, och det kommer vi att stå inför alldeles oavsett om kommunaliseringen blir av eller inte. Jag har också förstått att lärarna inför en kommunalisering känner oro för olika materiell standard i kommunerna. De tänker väl då närmast på lokaler, utrustning, läromedel och måltider. Redan nu är emellertid standarden olika i olika kommuner. En kommunalisering av de tjänster vi nu diskuterar är naturligtvis inte i sig någon garanti för minskade olikheter. Å andra sidan är det svårt att se att beslutet skulle leda till ökade olikheter i materiell standard. Däremot tycker jag att det skulle vara ohederligt att undanskyla att allmän decentralisering, som vi nu alla här i kammaren verkar vara tillskyndare av, kan medföra ökade skillnader mellan kommuner. Det ligger faktiskt i decentraliseringens väsen att det skall få vara olika. Många ser i den statliga regleringen av anställningsoch lönevillkoren garantier för likvärdighet. Jag tror för min del inte att den statliga regleringen spelar så stor roll för likvärdigheten. Det finns andra faktorer som har större betydelse, och de tas upp i propositionen. Vi stryker i utskottet under dem och preciserar i flera fall skrivningarna. Vi tycker att läroplanen bör preciseras. Vi anser att lärarutbildningen bör bli mer likvärdig mellan de olika högskolorna. Jag kan när det gäller lärarutbildningen inte låta bli att göra någon kommentar till moderaternas resonemang om lärarutbildning. I deras särskilda yttrande, som Ann-Cathrine Haglund högläste ur och som för övrigt går långt utöver vad särskilda yttranden egentligen skall vara, talas det mycket om kunskap. Jag tycker också att goda kunskaper är nödvändiga för alla lärare. Men det finns från moderat sida en övertro på att kunskaper löser alla problem.

Det är två faktorer som moderaterna tydligen helt bortser från: De stirrar sig blinda på kunskap. Det tycker jag är en något ensidig syn på vad som behövs för att vara en bra lärare. En del av fortbildningen skall vara knuten till behov på nationell nivå. Det borgar också för likvärdighet. Behörigheten har jag nämnt förut — den skall vara densamma över hela landet. Utvärderingen skall användas mer systematiskt. Det är en förutsättning för decentralisering och likvärdighet. Den skall också omfatta skolans ekonomi och organisation. Den blir alltså mer total. På den punkten har det tidigare funnits en tveksamhet, som enligt min mening inte har varit särskilt bra för skolan. Moderaterna säger sedan att utvärdering skall göras av ett fristående organ. Jag tycker att de organ som kommer att föreslås är fristående. Staten är faktiskt fristående i förhållande till kommunerna, så de kan mycket väl ha hand om den externa utvärderingen. När det gäller uppföljning, kontroll och sanktioner vill jag säga att det, inte minst när det gäller skollokaler och arbetsmiljöer i övrigt, är viktigt att en uppföljning och kontroll görs. Här har det också rått osäkerhet om hur den statliga styrningen skall ske. Nu blir det alldeles klart att den skall gälla även de här sakerna. Det tycker jag är en vinst, och det kan kanske lugna en del lärare. Herr talman! Många av dem som är inblandade i konflikten utanför det här huset har ju uttalat åsikter om det som vi har att behandla i riksdagen, och det lär väl ingen vare sig vilja eller kunna hindra dem från. Sedan har ett antal ledamöter före mig i debatten här uttalat åsikter om avtalsrörelsen och parternas agerande. Företrädesvis är det arbetsgivarpartens agerande som blivit föremål för kommentarer, och då i mycket negativa ordalag. Ingen har hindrat dem från det, även om avtalsfrågor inte hör till riksdagens arbetsområde. Det vore mot den bakgrunden ganska frestande att anlägga några synpunkter på avtalsrörelsen. Men både av tidsskäl och av arbetsfördelningsskäl skall jag avstå från det. Däremot kan jag inte underlåta att säga att en del av det som har hänt på gator och torg — där ett icke försumbart antal lärare varit i aktion — visar på ett synnerligen omoget beteende. Det är ett dåligt föredöme för eleverna. En lärare skall inte bara lära ut kunskaper utan också lära ut hur man beter sig i sådana här situationer. Det tycker jag att lärarna skulle kunna ta till sig.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

Herr talman! Jag har mycket stor respekt för utbildningsutskottets ordförande Lars Gustafsson, för hans kunnande och kompetens. Men i dag har han en omöjlig uppgift: han skall för det första försvara något som är ett synnerligen otillbörligt inhopp i avtalsrörelsen och som tvingat oss i riksdagen till inblandning. För det andra skall han driva igenom något så känsligt som en kommunalisering av lärartjänsterna på så dåligt underlag med så många oklarheter. Det var därför vi krävde att den formella aspekten av frågan skulle prövas i konstitutionsutskottet. Typiskt för behandlingen av frågan är att man uppenbarligen inte vet att det redan finns ett sanktionssystem i och med att SÖ kan innehålla statsbidrag. Men detta är som sagt typiskt; man lägger ett förslag i en fråga utan att veta vad som redan gäller. För det tredje skall Lars Gustafsson driva igenom någonting mot en majoritetsuppfattning bland lärarna. Politikers uppgift är ju att med minsta möjliga styrning åstadkomma så goda förutsättningar som möjligt för att fler elever skall få kunskaper och färdigheter. Då krävs tydliga mål som betonar kunskaper och färdigheter, frihet att välja skola, ett statsbidrag som följer eleven, en fristående utvärdering och förtroende för att skolans personal kan organisera och genomföra undervisningen. Detta åstadkommer man inte med administrativt tricksande som exempelvis kommunalisering av lärartjänster. Kan Lars Gustafsson säga att en kommunalisering av lärartjänsterna gör skolan bättre för lärare och elever? Får eleverna mer kunskaper och färdigheter? Blir lärarnas arbetsmiljö och lärarnas förhållanden bättre av att tjänsterna kommunaliseras? Ni litar ju inte själva på kommunerna, eftersom ni skall införa ett nytt statsbidrag som skall gå till de kommuner som hittills har försummat att vårda sina skollokaler. Det är inte att undra över att vi moderater kritiserar socialdemokraternas uppgörelse med vpk! I mitt anförande ställde jag frågor om statsbidraget. Av det som Lars Gustafsson sagt har jag inte fått någon klarhet. Kommer statsbidraget att följa eleven? Kommer de fristående skolorna att få en likvärdig ställning? Kommer föräldrarna att ha rätt att välja skola — kommer deras självklara rätt att välja skola att säkerställas?

Herr talman! Jag skall försöka hålla detta inlägg kemiskt fritt från emotioner — om det kan bidra till en mer meningsfull dialog med utskottets ordförande. Vänta tills ni får se konstruktionen av statsbidraget till skollokaler, sade Lars Gustafsson. Ja, det är ju precis det vi vill! På punkt efter punkt är det ju oklart vad detta förslag konkret innebär. Vi säger: Utarbeta de lagar och regler som behövs så att vi får se vilka förändringar totalt sett som detta kommer att innebära för skolan! Det är det rätta sammanhanget att resonera om vilka förändringar som behövs inom skolan. Det är ju en gång för alla på det sättet med statsbidrag att om de en gång införs, så läggs ansvaret i praktiken på staten. Med statsbidraget följer regler. Med statsbidraget följer också att kommunerna vet att om de följer reglerna så får de pengar — om de inte följer reglerna så får de inga pengar. Detta resonemang leder till att kommunerna följer reglerna. Lars Gustafsson har varit med mycket länge i politiken, och han talar mot bättre vetande när han låtsas att han inte förstår att statsbidraget till skollokaler i praktiken kommer att innebära att kommunernas känsla för sitt ansvar på detta område minskar. Det är väl bra med uppgörelser sade Lars Gustafsson. Ja, verkligen! Det här landet skulle inte kunna styras utan uppgörelser mellan partierna, för det finns inget parti som har egen majoritet i riksdagen. Vi har nyligen träffat en mycket omfattande och bra uppgörelse med socialdemokraterna på skatteområdet. Felet med den här uppgörelsen däremot är ju innehållet och det förhållandet att den träffas med vpk. Uppgörelsen innebär nämligen att regeringen och socialdemokraterna är moraliskt bundna för en tid framöver att utforma statsbidrag och regler i samråd med vpk. Det kommer inte att leda till ökad valfrihet i skolan. Det kommer inte att leda till större handlingsutrymme och fler profilskolor, vilket Ann-Cathrine Haglund berörde. Det kommer inte att innebära rimligare villkor för de skolor med enskilda huvudmän som nu kämpar för att hålla huvudet ovanför vattenytan så att säga. Lars Gustafsson tog avstånd från Gösta Brodin i Åstorp och andra som har förolämpat lärarna. Men med sin avslutning, där han i praktiken solidariserade sig med Stig Malms beryktade s.k. värsting-uttalande, tycker jag att Lars Gustafsson ändå bidrar till att behålla den klyfta som har skapats. Det är den klyftan som vi måste överbrygga om vi någonsin skall få en bättre skola här i landet.

Herr talman! Jag skall bara göra ett kort förtydligande med anledning av Lars Gustafssons resonemang om garantier för statsbidragen fortsättningsvis. Jag redovisade de betänkligheter som vi har beträffande den här frågan och konstaterade att detta förslag inte ger de garantier som Lars Gustafsson påstår. Att jag är speciellt oroad på denna punkt beror bl.a. på att jag i går deltog i en debatt på kommunalekonomiska mässan i Malmö tillsammans med bl.a. kommunförbundets ordförande Lars Eric Ericsson, som tidigare varit ordförande i en programgrupp som föreslår ett mycket mer generellt statsbidrag till kommunerna. Vi förde en ganska ingående debatt om skillnaden mellan generella bidrag och specialdestinerade bidrag. Detta understryker ytterligare det som vi har framfört i vår reservation, där slutsatsen är att det skulle ha varit bättre om det redan nu funnits ett färdigutarbetat förslag till statsbidragssystem för skolan samtidigt som riksdagen ju skall fatta beslut om förändring av reglering av tjänsterna. Detta är alltså skälet till vårt avslagsyrkande.

Herr talman! Låt mig först få anknyta till Larz Johanssons replik. Han sade att det skulle ha varit bättre med ett färdigt förslag. Jag menar att detta förslag till beställning hos regeringen är så pass konkretiserat att det borde ha räckt för att centern skulle kunna ansluta sig till det. Såvitt jag har förstått delar nämligen centern på alla väsentliga punkter vår inställning till inriktning av de beställningar som vi gör. Då borde det kunna vara lätt för centern att ansluta sig till vår ståndpunkt. Så några ord om det resonemang som Larz Johansson tydligen fört med Lars Eric Ericsson om generella statsbidrag. Jag deltog inte i debatten så jag kan inte ge några kommentarer till diskussionen. Jag får nöja mig med att hänvisa till det som sägs här och till den beställning som vi gör hos regeringen. När det gäller Lars Leijonborg och det han sade om statsbidrag och ansvar och sanktioner, så är det till att börja med på det sättet att vi vet att de statliga skolmyndigheterna har vissa möjligheter att ingripa. Det är riktigt. Men vi beställer nu ett sanktionssystem som är mera klarläggande på denna punkt. Som framgår av andra avsnitt i överenskommelsen kommer staten nu — samtidigt som man gör en mer fullständig utvärdering i mer total mening — att kunna genomföra sanktioner. Det är alltså en skärpning visavi de kommuner som inte sköter sig, så att säga. När det gäller ämnet ansvar och statsbidrag verkar det som om Lars Leijonborg har en mycket enkel filosofi — enligt min mening alldeles för enkel —, nämligen den att om man stimulerar kommuner genom att inrätta särskilda statsbidrag, då är det ett incitament för dem att inte sköta sig; de får ju ändå pengar på något sätt. Det resonemanget är faktiskt en undervärdering av kommunalmännen. Som jag antytt i mitt anförande kommer detta stimulansbidrag med stor sannolikhet att utformas på så sätt att kommunerna själva får göra en insats. Det går ju inte att bara kvittera ut pengar från staten. De måste göra en insats själva också. Uppföljning, utvärdering och sanktioner sammantagna ger staten en möjlighet att se till att det verkligen blir resultat av detta. Herr talman! Jag vet inte om det på den halva minut jag har kvar är så meningsfyllt att föra ett samtal med Ann-Cathrine Haglund. Jag betvivlar det faktiskt. Hon staplar ju bara okvädingsord, antingen från sin egen fatabur eller citat från författare och upprop — ord som är så oerhört överdrivna att jag inte ser någon möjlighet att föra en meningsfull debatt om detta. Det - skulle behövas längre inlägg för att nyansera detta, så jag avstår från att bemöta den typen av vokabulär.

Herr talman! Lars Gustafsson har som sagt lång erfarenhet som rikspolitiker, och såvitt jag vet också som kommunalpolitiker. Jag är övertygad om att han vet — detta är ju en allmänt accepterad sanning — att statsbidragssystem har en mycket starkt styrande effekt på kommuner. Ibland vill vi ha det så. Ibland tycker vi här i riksdagen att vi vill ha en speciell verksamhet utförd på ett speciellt sätt, och just därför inför vi ett st itsbidrag. "fen nu är ju poängen att kommunalpolitikerna skall få mera inflytande. Det är därför det är så snurrigt att man för att få vpk med på att staten skall lämna över lärarna, skall staten ta tillbaka ansvaret för skollokalerna. Det är egendomligt. Och vi hörde ju också i ett annat inlägg att detta tas till intäkt för att staten också bör ta tillbaka ansvaret för läromedel och införa ytterligare en liten påse till läromedel. Jag tror att det här är en mycket olycklig utveckling. Vi bör gå åt andra hållet, med mer generella statsbidrag. Jag ställde ett par frågor till Lars Gustafsson i mitt första inlägg. En av dem var vilken varaktighet han anser att löftet om oförändrat värde av statsbidraget har. Det kommer ju att läggas fram åtminstone en budgetproposition innan det här löftet skall börja gälla. Då är frågan: När löftet väl har börjat gälla, den 1 januari 1991, för hur lång tid gäller löftet? Den andra frågan gäller klasstorlekarna. Jag uppskattar i och för sig att Lars Gustafsson svarade på min fråga, men jag hade preciserat den så att jag ville att han skulle svara på ett begripligt sätt, och tyvärr anser jag inte att svaret uppfyllde det kriteriet; jag lyssnade mycket noga. Utgångspunkten är ju att vpk säger att detta innebär att det blir högst ca 25 elever i varje klass, klasserna minskar. Göran Persson säger däremot att det inte alls är säkert att klasserna minskar, och det säger nu också Lars Gustafsson. Men vad innebär då det här? Det sägs att riktmärket skall vara högst ca 25 elever i varje klass, men det skall inte vara något delningstal. Vad är det då? Och vad kostar det? När vi har sagt samma sak, har vi fått höra att det är för dyrt, men nu går det tydligen. Då måste ni alltså ha fått fram en ny kostnadsberäkning. Det är en av de många, många detaljer som vi inte har fått reda på i den här processen. Det vore jättespännande att få veta vad det kostar att sänka klasstorlekarna i mellanoch högstadiet till högst ca 25 elever.

Herr talman! Lars Gustafsson har inte ord och argument för att bemöta mig. Det är just precis det som allt det här handlar om: det finns inte ord, argument och förklaringar. Vi skall gå till beslut i en kommunaliseringsfråga söm upprör så många och som så många är oroliga för, utan att ha fått analyser och utan att ha fått förutsättningarna klargjorda. Jag tycker att Lars Gustafsson skall lyssna på lärarna. I onsdags hade vi en betygsdebatt. Då sade jag: Lyssna på Hem och Skola! Lyssna på vad föräldrarna vill i betygsdebatten! Jag tycker man skall lyssna på lärarna och höra deras oro. Det är klart att debatten i mycket har varit känsloladdad, även här i kammaren. Men det är svårt att förmedla den ilska och den vrede som så många har kommit till oss med. Det är inte utan att man känner en mycket stor oro för vad det här kommer att leda till. Den vrede och den bitterhet som vi märker finns ute hos lärarkåren fruktar jag kommer att leda till en mycket, mycket lång skolkris. Vår uppgift som politiker är ju i stället att öka lärarnas arbetsglädje, att stärka deras yrkesroll och göra att de känner att de har kompetens som lärare. Det gör vi inte genom att driva igenom ett beslut i denna fråga mot så stora lärargruppers vilja. Jag vill också bemöta det som Lars Gustafsson sade tidigare om ämneskunskaper och yrkeskunskaper för lärarna. Egentligen är det ju det som den här debatten handlar om. Det positiva med den här debatten — om man nu kan finna något — är att vi nu äntligen har fått en debatt om kunskaper. Lars Gustafsson kritiserar det som vi har skrivit om att ämneskunskaper är viktiga. Då skulle jag vilja fråga om Lars Gustafsson har varit ute och undervisat i en grundskoleklass någon gång och blivit testad på det sätt som man blir som lärare. Då förstår man nämligen hur viktigt det är med goda kunskaper, därför att det är de kunskaperna som ger den säkerhet som gör att man kan fungera som en god pedagog. Till sist, fru talman! Vår uppgift som politiker är inte att hålla på med administrativt tricksande som kommunalisering av tjänster. Den är inte heller att göra otillbörliga inhopp i avtalsrörelser. Nej, vår uppgift som politiker är att visa uppskattning, förtroende och respekt för kompetens och kunskap.

Fru talman! Jag har i mitt huvudanförande talat om vilka skäl socialdemokraterna har för att stödja den här propositionen. Det uppehöll jag mig ganska utförligt vid. Jag hoppas att Ann-Cathrine Haglund lyssnade på detta — det behöver jag väl inte upprepa en gång till? Det jag reagerar mot i Ann-Cathrine Haglunds hela framtoning är att hon använder uttryck som att socialdemokratin vill ”knäcka lärarna”, att vi har ”kunskapsförakt” och att vi ”ser ner på ” och ”ringaktar” lärarna. Ann-Cathrine Haglund, jag tycker att man i en utbildningspolitisk debatt skall vara noga med orden. Det är en viktig sak i skolan att vara noga med orden, och det tycker jag att Ann-Cathrine Haglund också borde vara. Dessa uppenbara överdrifter ständigt och jämt om vad socialdemokraterna vill när det gäller lärare, skola och kunskaper går mig faktiskt på nerverna. Det är orättvist! Kunskaper — ja visst! Jag sade att jag är för att lärarna skall ha goda kunskaper. Det gäller på alla nivåer. Det var era måttlösa överdrifter och exempel på att kunskaper skulle lösa alla problem som jag reagerade mot. Det är inte så att jag tycker illa om kunskaper i sig själva, men moderaternas sätt att beskriva vad goda kunskaper kan användas till går långt utöver det rimligas gräns. Det var den aspekten på goda kunskaper som jag tog upp. Nej, Ann-Cathrine Haglund, jag har inte testats i grundskolan, för jag är inte grundskolelärare. Däremot har jag testats på universitetet som lärare där på vad det vill säga att ha goda kunskaper, så jag har respekt för goda kunskaper. Det är detsamma i alla skolformer, att en lärare skall ha goda kunskaper. Kom inte och säg att jag är emot goda kunskaper — det är helt fel! Men i den sättning som moderaterna tar upp saken överdriver de enormt och säger att enbart kunskaper löser skolans problem i alla situationer. Lärare behöver faktiskt ha också andra kvaliteter som är nog så viktiga. Jag har därmed inte sagt att de är viktigare än kunskaper.

Fru talman! 1980-talets sista skolpolitiska debatt här i riksdagen sker inför fullsatta åhörarläktare. Intresset för det beslut vi skall fatta här i kammaren i dag är intensivt från lärarna, men också från de elever som drabbas av den pågående konflikten. Vi som är engagerade i utbildningspolitiken önskar naturligtvis att riksdagens debatter och beslut ständigt skall locka till samma intresse som denna fråga har gjort. Men vi vet alla att en av anledningarna till det minst sagt intensiva intresset i dag är att frågan om kommunaliseringen blandats in i avtalsrörelsen och skrivits in som en ”förutsättning” i budet från statens arbetsgivarverk. Vpk har hela tiden kritiserat denna sammanblandning. Politiska avgöranden skall självfallet inte ingå i avtalsrörelsen. Det är vi i riksdagen som har ansvaret för den statliga regleringen av tjänsterna, och det är här i riksdagen som frågan om en kommunalisering skall avgöras. Den sammanblandning som har skett har försvårat riksdagens arbete, och det blir bara än tydligare av att det just är medlarna i den pågående konflikten som vädjat om ett snabbt beslut här i kammaren. Fru talman! Dagens debatt är alltså 1980-talets sista skoldebatt, och då finns det anledning att tala litet om det årtionde som nu går mot sitt slut. Många av de lärare som jag har talat med har besvikna sagt att de känner sig nedvärderade och utbrända. Hur har det kunnat bli så? Under 1980-talet har staten vid åtskilliga tillfällen skurit ned resurserna till skolan. Sammantaget har det blivit stora kostnader som har övervältrats på kommunerna eller helt enkelt resulterat i nedrustning av skolor. Den mest absurda formen av nedskärning har kanske varit den s.k. ”cash-limit”, som nu har tillämpats i två år för gymnasieskolorna. Lärarnas löneökningar har medfört inställd undervisning i vissa språk och tillval, större undervisningsgrupper och inbesparingar av läromedel. Jag skulle vilja påstå att skolan under 1980-talet fått ta emot en hel del stryk i den allmänna debatten, där offentlig verksamhet av olika högerkrafter framställts närmast som en belastning för samhället. I budgetbehandlingen här i riksdagen har regeringen med hjälp av borgerliga partier kunnat göra nedskärningar på skolans bekostnad för att i stället ägna sig åt spektakulära skattesänkningar för de grupper som är röststarkare än eleverna. För att spetsa till det litet kan man säga att de reformer som har beslutats och de nya krav som har ställts på skolan har fått genomföras av befintlig personal, med befinti:g utbildning, i befintliga lokaler och inom befintliga budgetramar. Om man jämför skolans vardag med de bankpalats och inglasade köpcentra som tycks växa upp ur stadskärnornas asfalt likt svampar ur jorden, inser man att det inte är konstigt att många i skolans värld känner sig besvikna och nedvärderade. Den arbetsmiljö som fastighetsspekulanter och finansvalpar har att arbeta i är ljusår från den arbetsmiljö som många elever och lärare tvingas att arbeta i. Vart tredje barn har i dag allergiska besvär, och en av de viktigaste orsakerna är troligen skolmiljön. I vissa av Stockholms skolor är arbetsmiljön så dålig att yrkesinspektionen har tvingats att konstatera att lokalerna är hälsovådliga att vistas i. Även om det är långt ifrån alla skolor som har en usel arbetsmiljö, kan jag som vpk-are inte känna annat än helig ilska över de stora orättvisor som finns i vårt land. Utbildningens och skolans roll i samhället måste uppvärderas, för elevernas skull, för de anställdas skull, för allas vår skull och för framtidens skull. Ett samhälles utveckling avspeglas faktiskt i stor utsträckning i dess skolsystem. Att lära sig är en aktiv och skapande process. Att bedriva undervisning är ett kreativt arbete som förutsätter att skolan ger utrymme för personligt engagemang, samarbete, flexibilitet och frihet. En skola som fungerar som en utbildningsfabrik eller en förvaringsplats för elever och lärare är en dålig skola. För att skolan skall fungera väl krävs respekt och utrymme för det kreativa arbete som både elevernas lärande och lärarnas undervisning innebär. Lärarna och eleverna måste ha stora möjligheter att tillsammans påverka innehåll och arbetssätt i skolan. Fru talman! Arbetarrörelsen har under hela sin existens kämpat för en god utbildning likvärdig för alla. I dag har vi en obligatorisk nioårig grundskola för alla barn, och nästan alla elever fortsätter sedan två eller tre år i gymnasieskolan. Men fortfarande finns orättvisor. Skolan fungerar inte så att den ger alla elever en bra och likvärdig utbildning. Vpk arbetar för att alla elever skall få en likvärdig utbildning oavsett var eleven bor, vilken samhällsklass hon eller han kommer från eller vilket kön eleven tillhör. Vi arbetar för en kvalitativt bättre utbildning, en skola där elever och lärare tillsammans deltar i en kreativ kunskapsprocess. Vi vill skapa en skola som det är roligt att arbeta i. Vi tror inte att huvudmannaskapet för skolans personal är avgörande vare sig för de brister som i dag finns i skolan eller för möjligheten att genomföra en skola som i större utsträckning än i dag bygger på demokrati, kritiskt tänkande, kreativitet och jämlikhet. Vilka konsekvenser en förändring av huvudmannaskapet kommer att få i skolans verklighet beror på vilka beslut och åtgärder ett sådant beslut kombineras med. Därför innehåller utskottets betänkande, som vpk tillsammans med socialdemokraterna står bakom, också en mängd andra ställningstaganden utöver propositionens yrkanden. Jag ser ett samlat kommunalt driftansvar som ett led i en ökad decentralisering och demokratisering av den offentliga sektorn. Men samtidigt har vi i vpk känt oro inför vad en kommunalisering av skolans tjänster skulle kunna innebära. Den oron har vi delat med många lärare. De lärare jag har talat med, och de är åtskilliga vid det här laget, har framfört oro när det gäller likvärdigheten mellan olika kommuner och vem som skall anställas som lärare. Man har sagt: ”Titta på skolans lokaler, vår arbetsmiljö, se hur dåligt vissa kommuner sköter detta ansvar”. Man har varit rädd för att ett ändrat huvudmannanskap skall innebära kostnadsövervältringar på kommunerna och ett statsbidrag som inte är specialdestinerat eller kostnadsrelaterat. Vi i vpk har delat denna oro. Därför kunde vi inte acceptera regeringens proposition så som den var; vi var rädda för att köpa den berömda grisen i säcken. Det betänkande som nu ligger på riksdagens bord innehåller emellertid åtskilligt utöver propositionen, och det är faktiskt vpk:s förtjänst. Vi har fått gehör för våra krav. Hela frågan om kommunaliseringen hamnar därmed i ett annat läge. Den oro som vi i vpk, tillsammans med många lärare, känt kan nu stillas genom konkreta riksdagsbeslut, som enligt min mening samlat innebär ett stort lyft för skolan. En kvalitativt bra utbildning för alla är nödvändig för att vårt land i framtiden skall klara de uppgifter det står inför. Skolan är också ett viktigt fördelningspolitiskt instrument. Genom att satsa resurser på dagens barn och ungdomar och genom att sträva efter att ge alla en så bra uppväxt och god utbildning som möjligt, kan man möjliggöra för större jämlikhet och ökad demokrati i morgondagens samhälle. Om man tvärtom minskar satsningarna på skolan och utbildningen, låter skollokaler förfalla och försämrar lärarnas möjligheter att göra ett bra jobb , då drabbas just de elever som redan har det sämsta utgångsläget hårdast. Det är elever ur arbetarklassen som i första hand far illa om skolan försämras. Den dåliga arbetsmiljön är ett problem för både elever och lärare, Det kanske allvarligaste problemet är dålig ventilation. Men även dålig städning, fukt och mögel är vanliga problem i skolan. Andra allvarliga brister är avsaknaden av ordentliga personalutrymmen och vettiga uppehållsrum för eleverna, buller, urusel belysning, farliga kemiinstutitioner, maskiner utan lagstadgade skydd etc. Det finns inte någon som helst anledning att ställa lägre krav på elevernas och skolpersonalens arbetsmiljö än på andra arbetstagares. De problem som i dag finns måste lösas. Bristen på likvärdighet mellan kommunerna är i dag speciellt påfallande när det gäller arbetsmiljön och skollokalerna. Vi menar att det är ett nationellt ansvar att bidra till att de arbetsmiljöproblem som i dag finns i vissa skolor snarast kan lösas.Detta säger också utskottsmajoriteten i betänkandet. Det är det som moderaterna reserverar sig mot. Därför innehåller utskottets betänkande en hemställan till regeringen om ett stimulansbidrag till kommunernas upprustning av skolornas fysiska miljö om 300 milj.kr. om året i tio år. Dessa pengar kommer att ge påtagliga resultat. Genom att ta itu med en av de faktorer där skillnaderna är som störst mellan kommunerna visar vi att vi menar allvar med en likvärdig utbildning. Utskottets betänkande och det beslut riksdagen förhoppningsvis skall ta i dag innebär också att behörighetsreglerna för lärarna, syo-funktionärerna och skolledarna liksom nu skall fastställas centralt. Detsamma gäller beträffande meritvärderingen. Det här innebär att lärarutbildningen, som staten ansvarar för, skall kunna användas som ett styrinstrument för skolan. Det är också en markering från riksdagens sida för att slå vakt om lärarnas professionalism. Ett samlat program för lärarnas fortbildning skall utarbetas. Tre olika behovsnivåer skall tillgodoses: den enskilde lärarens behov, de behov som är typiska för en viss skola eller en viss kommun och de behov som betingas av nationella mål och beslut. Högskolans roll i lärarnas fortbildning skall vara betydande. Ett stipendiesystem för lärarnas individuellt motiverade fortbildning skall utarbetas. När det gäller statsbidragen, som faktiskt är det mest effektiva instrumentet, tillsammans med läroplan och lärarutbildning, för att nå en likvärdig skola, kan vi i dag här i riksdagen besluta om att statsbidragen till kommunerna för skolverksamheten även fortsättningsvis skall vara specialdestinerade till skolan och att någon kostnadsövervältring på kommunerna inte skall ske. Det specialdestinerade statsbidraget skall vara på minst samma nivå som före kommunaliseringen. Detta innebär att det inte blir aktuellt med någon samlad s.k. kommunsäck med statsbidrag till både skolan och annan verksamhet, som t.ex. Kommunförbundets ordförande nu önskar. När det gäller hur detta statsbidrag skall vara konstruerat ger utskottet vissa riktlinjer. Det gäller riktlinjer för en jämlik fördelning. Statsbidraget skall vara relaterat till det faktum att det kostar olika mycket att bedriva undervisning i olika kommuner och för olika elever. Vi ger också riktlinjer för kvalitetskrav som klasstorlek och skolledarresurs. Vi är i vpk ganska nöjda med att dessa riktlinjer lockat fram ont blod hos de partier som vill införa någon form av elevpeng, som kan användas fritt i privatskolor. Jag har svårt att förstå Lars Leijonborgs logik när han å ena sidan kritiserar uppgörelsen om statsbidragen för att den är allt för luddig och oklar, å andra sidan är mycket upprörd över att vpk får ett inflytande över statsbidragssystemet och säger att detta inflytande gör att folkpartiet känner kalla kårar utefter ryggen. Några ytterligare kommentarer till vad Lars Leijonborg och Ann-Cathrine Haglund här har sagt. Lars Leijonborg säger att han vill avskaffa styrinstrument för skolan. Ja, så har inte heller folkpartiet gjort sig känt för att värna om en likvärdig utbildning. När det gäller uttalanden i pressen om maximalt 25 elever i klassen eller inte tycker jag att Lars Leijonborg kan läsa betänkandet. Där redovisas den uppgörelse som socialdemokraterna och vpk är överens om. Vad tidningarna sedan skriver kan vi faktiskt inte ha något ansvar för. Ann-Cathrine Haglund ojar sig över en ovärdig kohandel. Också jag vill fråga Ann-Cathrine Haglund hur hon egentligen tror att politik går till. Ann Cathrine säger själv att en kommunalisering kan vara bra, om Ann-Cathrine Haglund samtidigt får beslut om några av de frågor som är Ann-Cathrine Haglunds hjärtefrågor. Inget parti har majoritet i kammaren. Inte ens om de borgerliga partierna skulle enas i någon fråga, räcker det för ett riksdagsbeslut. Vi har ställt villkor på de punkter där vi känt oro för ett kommunaliseringsbeslut. På dessa punkter har vi blivit tillgodosedda, och därmed deltar vi i utskottets majoritet, som yrkar bifall till propositionen. Avslutningsvis vill jag säga att de brister som finns i skolan och de förbättringar som behövs kräver åtskilliga ytterligare insatser, både av oss politiker och av dem som har sin dagliga verksamhet i skolan. Frågan om huvudmannaskapet för skolans personal är i det sammanhanget underordnad, men jag är glad över att så många lärare har visat sig så engagerade i frågan om skolans framtid. Det bådar gott inför kommande beslut.

Fru talman! Ylva Johansson har varit lärare i matematik. Jag skulle vilja be henne reda ut detta med ”majoritet av lärarna”. Det står nämligen i vpk:s motion att vpk tycker att man inte kan genomföra en kommunalisering, om en ”majoritet av lärarna” är emot den. Vi fick häromdagen resultat av en SCB-undersökning, som visar att 75 20 av lärarna är emot och 10 96 är för en kommunalisering. Nu undrar jag om det enligt Ylva Johanssons matematikundervisning är så att 75 20 är mindre än 10 20? Sedan detta med klasstorlekar. Jag läser inte tidningen, utan jag ser på TV och jag lyssnar på kammardebatterna. Jag har hört Göran Persson säga i TV och jag har hört Lars Gustafsson säga här att det inte alls är säkert att denna uppgörelse leder till mindre klasser. Då vill jag gärna veta vilken åsikt Ylva Johansson har om uttalanden av denna typ. Såsom ofta är fallet var det ett bra anförande som Ylva Johansson höll. Jag förmodar att utskottets ordförande tycker att det också fanns vissa emotioner i det, vilket jag till skillnad från Lars Gustafsson tycker är ganska bra. Bl.a. var Ylva Johansson mycket upprörd över bristerna i de skollokaler som finns runt om i landet. Då vill jag fråga: Kan Ylva Johansson förstå att människor på läktaren och andra människor som tar del av debatten i denna fråga tycker att det är något egendomligt att de som har ansvar för denna situation, nämligen detta lands lokalpolitiker, såsom belöning för sina insatser nu skall få ansvaret också för landets lärare? Logiken är inte kristallklar. Det vore värdefullt om Ylva Johansson kunde knyta ihop detta på något begripligt sätt. Mycket var bra i Ylva Johanssons anförande, men yrkandet, att hemställan i detta betänkande skall bifallas, stämmer inte med den argumentation som Ylva Johansson för. Jag har inte sagt att staten skall avhända sig alla styrmöjligheter på skolområdet. Det är en intressant fråga vad riksdagen skall styra och vad vi skall lämna över till kommunerna att styra. Nu blir det emellertid en total förvirring. Kommunerna skall inte längre ha det fulla ansvaret för skollokalerna. Många menar att kommunerna inte längre skall ha det fulla ansvaret för läromedlen. Jag såg häromdagen i tidningen att utbildningsdepartementet funderar på att införa en lag som reglerar kommunernas handhavande av skolmåltiderna. Allt detta är sådant som kommunerna har haft ansvaret för men som tydligen staten nu skall ta över. Om det bara är vi här i riksdagen som kan fatta kloka beslut — som det verkar — varför skall då just ansvaret för den viktigaste biten, nämligen lärarna, överlämnas till kommunalpolitikerna?
Fru talman! Vpk ställde villkor för att gå med på en kommunalisering av lärarna. Vpk gör ett stort nummer av att man har fått igenom en massa saker. Men ingenting är nytt. Bara statsbidraget till kommuner som har försummat sina lokaler är nytt. Jag vill ställa samma fråga till Ylva Johansson som jag ställde till Lars Gustafsson: Litar man inte på kommunerna? Å ena sidan skall man kommunalisera lärarna, å andra litar man inte på kommunerna när det gäller den fysiska arbetsmiljön. Jag håller helt med Lars Leijonborg om att detta innebär en total förvirring. Inte heller när det gäller de andra punkterna råder det någon vidare klarhet. Man undanröjer inte de undranden som vi har haft inför denna proposition. Det finns redan ett sanktionssystem, men det finns inte något färdigt statsbidrag. Jag tycker att vpk har sålt ut lärarna för lätt.

Fru talman! Först om räkneövningarna! Det är riktigt, Lars Leijonborg, att en stor majoritet av lärarna i en SIFO-undersökning har uttalat sig emot en kommunalisering. Jag förutsätter att man gjort det ställningstagandet med anledning av den proposition som legat till grund för det beslut vi i dag skall fatta. Vi i vpk kände också oro. Vi har talat med många lärare och tagit del av deras oro. Den oron har, som jag sade i mitt anförande, gällt vissa bestämda saker, och oron har hos alla lärare jag talat med gällt i stort sett samma saker. Men om man på samtliga dessa punkter kan komma till rätta med det som förorsakat oron, faller ju också de argument man haft mot kommunaliseringen. Vi i vpk anser att i och med den uppgörelse som träffats och det betänkande som vi nu skall ta ställning till har frågan kommit i ett annat läge. Som jag sagt tidigare kan frågan om kommunalisering av lärartjänsterna inte betraktas som en principfråga. Den är inte avgörande för skolans framtid, vare sig i den ena eller andra riktningen. Frågan är vilka konsekvenserna blir, och det beror på vilka ytterligare beslut vi här i riksdagen kommer att fatta. Så till det som sagts om att arbetsmiljön i skolan är dålig trots att detta är en kommunal angelägenhet. Larz Johansson sade i sitt anförande att det faktiskt är statliga nedskärningar på skolans områden som gjort att kommunerna har fått allt svårare att ta ansvaret för skollokalerna. Och, Lars Leijonborg, vilka partier är det som bär ansvaret för dessa statliga nedskärningar? Inte är det vpk i alla fall. Till sist till Ann-Cathrine Haglund! Dagens beslut innebär inte att det statliga ansvaret och de statliga reglerna försvinner. Det har heller inte varit vår önskan. Vi i vpk tycker att det skall finnas ett statligt ansvar — statliga mål och statliga regler — för skolan. Vi tycker också att det är bra om genomförandet inom dessa ramar och med dessa medel blir en angelägenhet för kommunerna att besluta om.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
Fru talman! Jag tror att den senaste opinionsundersökning vi fått ta del av är gjord av SCB, och den gjordes efter det att uppgörelsen mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna träffades i utbildningsutskottet. Jag menar självfallet inte att vi skall låta opinionundersökningar styra vår verksamhet. Men jag tror att den som har någon verklighetsförankring vet att det som skett inte stillat lärarnas oro. De lärare som i dag köar från Centralen — eller var kön nu slutar — har inte blivit lugnade av den uppgörelse som träffats. Det vet i själva verket Ylva Johansson. Och visst är det väl någonting konstigt att staten skall överta ansvaret för skollokalerna därför att lärartjänsterna skall kommunaliseras. Detta är ju en snurrighet som ytterst få utanför den mycket trånga krets som genomfört den här kohandeln kan förstå. Jag tror alltså inte att Ylva Johanssons förklaringar imponerar på någon.
Fru talman! Vpk har känt oro, sade Ylva Johansson. Lärarna har känt oro, sade hon också. Lärarna känner fortfarande oro, eftersom det på väsentliga punkter som de känner oro för inte har givits någon klarhet. Lärarna känner oro bl.a. därför att de inte tycker kommunerna har skött sina uppgifter. De känner oro för att lämnas över till kommunerna. Jag förstår inte hur ni i vpk, Ylva Johansson, vågar lämna över ansvaret för lärarna till kommunerna, när ni inte litar på kommunerna utan vill ha ett särskilt statsbidrag för att kommunerna skall kunna sköta sina lokaler bättre. Lokalfrågan är en prioriteringsfråga i kommunerna. Det är främst storstäderna och då framför allt Stockholm som misskött sina lokaler. Men det finns ju trots allt pengar i vissa kommuner till lokalerna. Se t.ex. på Norra Latin! Där fanns det pengar.
Fru talman! Till Lars Leijonborg! Det är inte alls märkligt att staten nu tar över ansvaret för skollokalerna, samtidigt som lärarna kommunaliseras. Det hänger samman med att vi fortfarande vill ha statligt ansvar och statlig styrning. Hur detta skall gå till kan vi diskutera. Kanske är det så, som jag tror, att en statlig reglering av tjänsterna i skolan inte är något särskilt bra styrmedel för det vi vill uppnå med den del av ansvaret som vi vill att staten skall ta. I motsats till Ann-Cathrine Haglund känner jag inte någon oro för vad kommunerna kommer att göra och inte heller något förakt för kommunerna. Jag har stort förtroende för våra kommunalpolitiker, ett förtroende som flera talare före mig gett uttryck för. Men jag anser att det fortfarande skall finnas ett statligt ansvar och en statlig styrning. Dessa ståndpunkter står inte i motsättning till varandra. Frågan är vem som skall ta ansvar för vad. Staten skall ta ansvar för läroplanerna, regler och förordningar och se till att det finns tillräckliga resurser för en viss del av skolans verksamhet. Kommunerna skall ha ansvar för genomförandet och det ekonomiska ansvaret för den del som staten inte svarar för.